Herr talman! Jag kan dela sjukvårdsministerns uppfattning att den mänskliga faktorn inte helt kan elimineras. Det finns emellertid flera möjliga system. Om man tänker sig ett för patienterna individuellt system, så har givetvis sjukvårdspersonalen lättare att klara en katastrofsituation än om det, som i det här fallet, rör sig om femton patienter samtidigt. Jag anser att regeringen borde titta litet närmare på den här frågan och se efter om det inte finns anledning att göra någonting. Det finns en stark oro bland människor som utnyttjar och tvingas utnyttja sjukvården. Jag delar statsrådets uppfattning att den svenska sjukvården ligger på en hög nivå och att riskerna kanske inte är så stora. Detta hindrar dock inte att man försöker minimera de risker som ändå kan uppstå. Det var därför jag hoppades att sjukvårdsministern ville ta ytterligare initiativ för att se över den här frågan.
Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av de brister främst vad avser arbetsmiljön vid rättsläkarstationen i Stockholm som byggnadsstyrelsen påpekat i en skrivelse till socialdepartementet. Rättsläkarstationens nuvarande byggnad uppfördes år 1951 och viss omoch tillbyggnad skedde i slutet på 1960-talet. Lokalerna är dimensionerade för en lägre arbetsvolym än den nuvarande. Byggnadsstyrelsen påpekar att lokalerna är nedslitna och behöver renoveras. Byggnadsstyrelsen har i början av oktober i år kommit in med en framställning om medel för ombyggnad av rättsläkarstationen. Socialstyrelsen har dessutom i sin anslagsframställning begärt medel för inredning och utrustning i samband med ombyggnaden. Jag är väl medveten om förhållandena vid rättsläkarstationen i Stockholm. Frågan om medel för ombyggnad och utrustning av lokalerna bereds nu inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det innehöll både vin och vatten, kanske mest vatten. Rättsläkarstationen i Stockholm hade behövt ett besked. Jag tror att de anställda på rättsläkarstationen i dag lyssnar på statsrådet och att de velat ha ett klart besked från henne. Vi fick nu veta att hon är väl medveten om den situation som råder på rättsläkarstationen. Det är tacksamt, men det hade varit bättre om vi fått ett svar som gått i en viss riktning. Herr talman! Verksamheten vid statens rättsläkarstation är av synnerligen stor betydelse för samhället. Vid sidan om den traditionella sjukvården i landet arbetar rättsläkarna med resultatet av vården när den kanske inte har lyckats. Viktiga och för sjukvården många gånger centrala kunskaper erhålls och skickas tillbaka in i vårdapparaten, som tack vare rättsläkarnas skickliga arbete därigenom blir allt bättre. Inom läkarutbildningen intar rättsmedicinen en väsentlig roll. Den utbildning i detta ämne som sker vid rättsläkarstationen medverkar till att åstadkomma en läkarkår som i det vardagliga arbetet förmår avslöja våld och brott. Rättsmedicinens verksamhet har också ett betydande intresse för andra grupper i samhället. Förutom för behandlade läkare och blivande läkare har rättsmedicinen en viktig roll i många brottsutredningar. Tillspetsat skulle man kunna säga att en rättsmedicinare kan vända eller avgöra en brottsutredning på grund av de fynd som görs vid den rättsmedicinska obduktionen. Rättssäkerheten hänger därför i många fall på de rättsmedicinska utlåtandena. I min fråga till statsrådet har jag hänvisat till en skrivelse från byggnadsstyrelsen till socialdepartementet. I denna skrivelse pekar byggnadsstyrelsen på de enligt min mening olidliga förhållanden som personalen arbetar under — inom en av de viktigare specialiteterna i vår vårdapparat. Såväl justitieombudsmannen och yrkesinspektionen som Solna kommun och Statshälsan har i skrivelser påpekat betydande brister ur arbetsmiljösynpunkt på rättsläkarstationen. Jag skall inte närmare gå in på dessa brister, utan endast konstatera följande. Om inte regeringen inom gällande ramar kan frigöra de medel som byggnadsstyrelsen begär för en anständig upprustning av denna hårt slitna arbetsplats, finns det påtagliga risker för att den kvalificerade personalen lämnar denna verksamhet till förmån för annan. Vi får inte här i landet föra en sjukvårdspolitik där vi prioriterar vissa områden för lågt bara för att det inte handlar om vitklädda människor som i operationsrum för en kamp mot död och för liv. Vi måste också prioritera de vardagliga och gråa verksamheterna, som kanske försiggår i det tysta ute i kulisserna men som har en oändligt viktig funktion för att vårdapparaten i vårt land skall fungera. Jag efterlyser ett något mera konkret svar av Gertrud Sigurdsen.

Herr talman! Andres Käng har frågat socialministern om regeringen tänker undanröja det yrkesförbud att verka som barnmorska som hotar två studerande som gått igenom utbildning till barnmorska och som av etiska skäl har vägrat sätta in spiraler på patienter. Käng har vidare frågat om regeringen kan tänka sig att föreslå en lag som skulle slå fast den enskildes etiska rättigheter i sjukvård och sjukvårdsutbildning, för att garantera vederbörande rätten att följa sitt samvete i sådana situationer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt reglementet för barnmorskor har den som med godkända resultat gått igenom vidareutbildning för sjuksköterska inom obstetrisk och gynekologisk vård inom högskolan rätt till legitimation. Legitimationen innebär i princip ensamrätt att utöva yrket. Socialstyrelsen meddelar legitimation sedan vederbörande högskola sänt in en förteckning över de studerande som fått utbildningsbevis från den föreskrivna vidareutbildningen. Beslut av socialstyrelsen att inte utfärda legitimation kan överklagas hos kammarrätten. Det fall som Andres Käng torde syfta på avser två studerande som hos vederbörande högskolas linjenämnd ansökt om att av etiska skäl få genomföra ett i den lokala kursplanen föreskrivet moment för träning i insättning av s.k. spiral på annan än patient. Universitetsoch högskoleämbetet har tidigare i ett liknande fall godkänt ett sådant förfarande. I de nu aktuella ärendena har linjenämnden avslagit framställningarna. Sedan besvär anförts har universitetsoch högskoleämbetet lämnat besvären utan bifall. De två studerandena har fullföljt sin talan till regeringen. Besvären handläggs inom utbildningsdepartementet. Enligt vad jag har erfarit avser regeringen att fatta beslut i ärendena i början av år 1984. Ärendena kommer att beredas i nära samråd med socialdepartementet. Jag kan givetvis inte här föregripa regeringens ställningstaganden i dessa besvärsärenden genom att besvara de av Andres Käng ställda frågorna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för det här svaret, även om jag i sakfrågorna inte fick något egentligt svar. Låt mig betona att syftet med min fråga inte har varit att skapa eller förstärka skuldkänslor hos kvinnor som väljer att avsluta sitt havandeskap med abort. Det handlar egentligen inte heller om huruvida spiral skall betraktas som abortframkallande medel eller som preventivmedel. Det handlar om att låta enskilda människor följa sitt samvete, när inte tillräckligt starka samhällsskäl talar emot detta. Jag menar alltså att även den som inte delar flickornas etiska grundinställning eller deras syn på spiraler bör kunna stödja deras bön om att bli legitimerade som barnmorskor. Att sätta in spiraler är ju bara en liten del av preventivmedelsverksamheten, och preventivmedelsverksamheten är en liten del av barnmorskors hela verksamhetsområde. Och jag ser ingen anledning att anta att de här flickorna, om de blir legitimerade, skulle söka sig till just sådana barnmorsketjänster där spiralinsättning ingår, ifall detta nu strider mot deras samvete. Denna fråga har uppmärksammats rätt mycket, också på ledarsidorna. Den kristna rikstidningen Dagen konstaterade att ”samvetenas frihet körs över”. Göteborgs-Posten tyckte att flickorna har ”rätt att följa sitt samvete”. Jag håller med om att om dessa flickor nu skulle vägras legitimation skulle det innebära ett yrkesförbud för dem som barnmorskor. Precis som min partikamrat Linnea Hörlén gjorde här i riksdagen i fjol, vill jag påpeka att man borde undvika att stel byråkrati tillåts kränka enskildas samveten, framför allt när det, som i detta fall, inte borde vara nödvändigt. Jag tror inte heller att denna fråga kommer att vara utagerad ens när regeringen lämnar sitt svar i januari — om det kommer då. Flickorna har berättat att de under utbildningstiden har utsatts för påtryckningar att delta i abortoperationer, fast detta strider dels mot flickornas samvete, dels mot riksdagens rekommendation om samvetsfrihet inom sjukvården. Jag tycker att det är självklart att de hänsyn till människors samvetsbetänkligheter, som samhället anser sig böra godta i sjukvården, rimligen också måste visas under sjukvårdsutbildning. Därför vill jag än en gång fråga statsrådet: Om påtryckningar av det slag som flickorna säger sig ha blivit utsatta för — vilket har dokumenterats —i strid mot riksdagens och socialstyrelsens rekommendationer blir vanligare, är ministern i så fall beredd att föreslå en lag som skulle slå fast den enskildes etiska rättigheter inom sjukvård och sjukvårdsutbildning? Eller skall det bli fritt fram att kränka den enskildes samvete i sådana situationer?

Herr talman! Inga Lantz har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stärka den samhälleliga kontrollen över läkemedlen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Målet för läkemedelspolitiken är att tillgodose människors behov av säkra och effektiva läkemedel till så låga kostnader som möjligt för samhället och den enskilde. Enligt läkemedelsförordningen är förutsättningarna för att ett läkemedel skall få registreras som farmaceutisk specialitet att läkemedlet är av fullgod beskaffenhet och inte vid normal användning medför skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten. Läkemedel skall fortlöpande kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Om det finns anledning att ifrågasätta ett läkemedels ändamålsenlighet, är den som registrerat läkemedlet skyldig att visa att medlet uppfyller de krav som den vetenskapliga utvecklingen ställer. Riksdagen har så sent som den 23 november i år med anledning av en motion i ämnet behandlat frågan om en utvidgad omprövning av registrerade läkemedel. Med hänvisning till nämnda bestämmelser i läkemedelsförordningen och den kommitté som regeringen bemyndigat mig att tillsätta för att se över läkemedelslagstiftningen m.m. avslog riksdagen motionen. Kommittén skall bl.a. överväga om någon form av behovsprövning bör införas och se över ansvaret för information om biverkningar. Även förutsättningarna för att avregistrera ett läkemedel skall ses över. Jag avser att föreslå regeringen att i 1984 års budgetproposition lägga fram förslag till åtgärder för att mer effektivt utnyttja de resurser som finns för den statliga läkemedelskontrollen, bl.a. för efterkontroll av registrerade läkemedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För bara någon vecka sedan avslöjades en ny läkemedelsskandal. Det handlar åter om Ciba-Geigy, ett av världens största läkemedelsföretag. Nu är det läkemedlen Tanderil och Butazolidin som förorsakat många människors död. Enligt Ciba-Geigys egen sammanställning har preparaten orsakat 1 182 dödsfall, varav 17 i Sverige, och dessutom 2 724 fall av allvarliga biverkningar. Materialet har hemlighållits. Svenska Ciba-Geigy tycker att preparaten skall få finnas kvar också i fortsättningen, trots vad man nu vet. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning kände inte till materialet om Tanderil och Butazolidin, men man har haft vetskap om att dessa preparat är mycket biverkningsbelastade ända sedan 1954, då den första rapporten om detta skrevs. Jag vet inte om man på socialstyrelsen i dag tycker att det är nödvändigt att dra in preparaten, men för någon dag sedan gjorde man inte det enligt en tidningsartikel. Det blir alltmer uppenbart att den samhälleliga kontrollen över läkemedlen måste förstärkas betydligt. Det behövs skärpta regler för både marknadsföring, kontroll och distribution. Även många andra internationella exempel visar hur farliga, verkningslösa och onödiga läkemedel gått att prångla ut tack vare en effektiv marknadsföring och en dålig eller förljugen information om preparaten. Vpk har många gånger föreslagit en hårdare kontroll. Vi har bl.a. föreslagit att alla läkemedel skall omprövas kontinuerligt i mycket större utsträckning än vad som görs i dag. Dokumentation om biverkningar och effekter av läkemedlen skall enligt vår mening ligga till grund för en sådan omprövning. Det som driver läkemedelsindustrin är inte ett samhällsengagemang eller någon form av idealitet, utan det är förutsättningarna för att få största möjliga vinst. Och läkemedelsindustrin är också mycket vinstgivande. Det såldes Tanderil för 400 000 kr. och Butazolidin för 470 000 kr. 1982. Läkemedel är en medicinsk produkt, och de skall inte kunna försäljas och marknadsföras som vilken TV-apparat som helst. Det handlar om människors hälsa. Jag har frågat socialministern om inte den samhälleliga kontrollen över läkemedelsindustrin måste stärkas. I svaret hänvisar statsrådet till att man i den kommitté som tillsatts skall behandla frågan om behovsprövning. Men då avses nya läkemedel. Vi menar att man bör ompröva redan registrerade läkemedel. I svaret sägs också att statsrådet kommer att föreslå regeringen att i budgetpropositionen aktualisera frågan om resurserna för bl.a. efterkontroll av registrerade läkemedel. Det är bra. Men jag vill fråga statsrådet om hon har något emot en kontinuerlig omprövning av alla läkemedel.

Herr talman! Låt mig först säga att socialstyrelsen f. n. omprövar ändamålsenligheten hos Butazolidin och Tanderil. Ett beslut väntas inom kort —-i början av nästa år. Medlen har funnits mycket länge, och man har en massiv erfarenhet av dem. Senast 1977 ändrade socialstyrelsen indikationerna för dessa läkemedel att inte omfatta idrottsskador. Enligt socialstyrelsens uppgifter är försäljningen av preparaten i dag ungefär en tiondel av den försäljning som förekom för tio år sedan. Låt mig säga att enligt direktiven för läkemedelsutredningen är det inte bara nya medel som skall prövas, utan det står i direktiven att även förutsättningarna för att avregistrera ett läkemedel bör ses över.
Herr talman! Det är bra att socialstyrelsen nu tittar mera noggrant på de här aktuella läkemedlen, men jag kan inte förstå att det skall behöva vara på det viset att man först efter ett antal dödsfall och efter många fall av allvarliga biverkningar börjar titta närmare på ett läkemedel. Jag tycker att alla läkemedel kontinuerligt bör omprövas, så att man får en samlad bedömning och kan förhindra sådana här tragiska händelser. Jag har läst direktiven till läkemedelsutredningen, och det står där att utredningen gäller behovsprövning av nya läkemedel. Det är alltså inte fråga om något slags omprövning av de läkemedel som finns. Jag hade varit väldigt glad om en sådan omprövning funnits med i direktiven för kommitténs arbete. En avregistrering är inte samma sak som en kontinuerlig omprövning. Jag tycker att det behövs en omprövning av samtliga läkemedel. Det är ett sätt att stärka samhällets kontroll över dessa viktiga produkter.
Herr talman! Om Inga Lantz läser direktiven på s. 8 i det tryckta exemplaret finner hon att det där står dels att man vid de överväganden som görs skall beakta erfarenheter i Norge, dels att man även skall se över förutsättningarna för att avregistrera ett läkemedel. I det sammanhanget bör kommittén också överväga vilket ansvar som bör ligga på tillverkaren när det gäller att följa den medicinska utvecklingen osv. Det är väl inte så att socialstyrelsen först nu har börjat syssla med dessa läkemedel, Inga Lantz. Om jag förstått saken rätt, är uppföljning av just dessa läkemedel något som socialstyrelsen hållit på med väldigt länge. Men det är ju också så att vi måste räkna med biverkningar på något sätt när det gäller alla läkemedel. Man får göra en avvägning, hur svår den sjukdom är vid vilken medlet skall användas. När det gäller läkemedel mot mycket allvarliga sjukdomar måste man acceptera biverkningar som man inte kan tolerera för lättare sjukdomar.
Herr talman! När jag läst direktiven har jag inte läst in i dem att kommittén också skall ta upp frågan om omprövning av läkemedel. Det hade inte heller socialutskottets kansli gjort när vi diskuterade den här frågan inför den debatt som förekom i kammaren för någon vecka sedan. Men om det är så att statsrådet läser in detta i direktiven, så är jag ytterst tacksam och glad för det. Jag får då se detta som att kommittén kommer att ta upp frågan om en kontinuerlig omprövning av läkemedel. Sedan är det förstås svåra avvägningar man har att göra om ett läkemedel är bra eller inte och hur stora biverkningar man skall kunna tillåta. Dessa avvägningar måste underlättas om man får en kontinuerlig omprövning, där man kan väga in olika effekter av olika läkemedel.

Herr talman! Margé Ingvardsson har med anledning av bl.a. den nya hälsooch sjukvårdslagen ställt följande tre frågor till socialministern. 1. När kommer landstingen enligt statsrådets mening att kunna leva upp till de honnörsord som uttalades då den nya hälsooch sjukvårdslagen trädde i kraft? 2. Kommer statsrådet att föreslå några åtgärder som förbättrar exempelvis landstingets i Södermanlands län svåra ekonomiska situation? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det råder politisk enighet om de intentioner som ligger bakom den nya hälsooch sjukvårdslagen. Primärvården måste prioriteras och de förebyggande insatserna måste ges en ökad betydelse. Genom omstrukturering av vården från sluten sjukhusvård till öppen vård bör det bli möjligt att få till stånd en bättre och mera lättillgänglig hälsooch sjukvård samt en uppbromsning av kostnadsutvecklingen inom sjukvården. Detta kan jag inte instämma i. Antalet läkarbesök vid vårdcentraler ökade med 300 000 enbart under år 1982 samtidigt som antalet besök vid sjukhusanslutna mottagningar minskade med 100 000. Antalet vårdplatser vid akutsjukhus minskade under samma år med 1 000, medan långtidssjukvården ökade med 2 000 platser. Samma utveckling pågår inom psykiatrin. Primärvården och den förebyggande vården måste ges möjlighet att utvecklas även om expansionsutrymmet har krympt väsentligt. För att nå de sjukvårdspolitiska målen är det nödvändigt att omprioritera och effektivisera insatserna inom hälsoch sjukvården. Det övergripande målet för hälsooch sjukvården — en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen — går också utöver vad hälsooch sjukvårdssektorn ensam kan åstadkomma. Stora oacceptabla skillnader kvarstår ännu mellan olika samhällsoch yrkesgruppers möjligheter att leva ett hälsosamt liv. Onödiga hälsorisker och därmed onödiga sjukdomar präglar fortfarande livet för stora grupper av människor och drabbar i särskilt stor omfattning människor med arbetaryrken. Framsteg i folkhälsoarbetet måste vinnas genom en omprioritering av resursanvändningen till större samklang med vad människorna behöver i vanlig och daglig sjukvård. Några av de största hälsoproblemen i vårt moderna samhälle beror på vår livsföring. Alkohol, tobak, felaktig kost och brist på motion spelar en stor roll idetta sammanhang. Genom opinionspåverkan och upplysning får vi försöka att få människor att ändra sitt beteende. Vi måste alla känna ett ansvar för vår hälsa. På Marg6é Ingvardssons fråga om jag kommer att föreslå några särskilda åtgärder som förbättrar exempelvis Södermanlands läns landstings ekonomiska situation vill jag svara att det inte är aktuellt. Jag vill dock betona att regeringens ekonomiska politik, som är inriktad på att begränsa kostnadsökningarna i samhällsekonomin, är av avgörande betydelse för landstingets möjligheter att förbättra sin ekonomi. Landstinget har i ett särskilt riktat stöd för år 1984 erhållit drygt 32 milj.kr. för att undvika skattehöjningar. Jag vill dessutom erinra om att riksdagen beslutat anvisa 300 milj.kr. för tidigareläggning av kommunala och landstingskommunala anställningar, varigenom landstingen har tillförts medel i storleksordningen 120 milj.kr. Därigenom kan ytterligare ca 2 000 personer få arbete inom vårdsektorn. Den debatt om privatisering inom hälsooch sjukvården som vi har haft under senare tid anser jag inte ha något samband med den omstrukturering som nu sker inom detta område. Den debatten är enligt mitt sätt att se dels ideologiskt grundad, främst från moderat håll, dels uttryck för att den offentliga sjukvården inte alltid fungerar på ett så smidigt sätt som människorna önskar. Även om den svenska sjukvården står på en hög internationell nivå finns det givetvis åtskilligt som kan förbättras. Den kampanj som Spri har startat för att från allmänheten få in synpunkter på sjukvårdens sätt att fungera utgör enligt min mening ett viktigt led i strävandena att göra sjukvården bättre. Jag kan försäkra Margé Ingvardsson att jag uppmärksamt följer tendenserna till ökad privatisering och kommersialisering inom sjukvården. Enligt min mening måste den offentliga hälsooch sjukvården utgöra basen i vårt hälsooch sjukvårdssystem. Den privata vården får ses som ett möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen komplement till den offentliga. Vi får inte utlämna sjuka människor till marknadskrafternas spel. Jag kan också nämna att en arbetsgrupp inom socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning har i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att i ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Under utredningsarbetet skall också klarläggas hur en mera schabloniserad ersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen skall samordnas med försäkringens ersättningar till privatpraktiserande vårdgivare. I detta sammanhang kan också reglerna för anslutning av privatpraktiserande läkare till försäkringen komma att ses över.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag har ställt tre frågor om hur landstingen-sjukvårdshuvudmännen skall kunna klara av det ökade ansvar för människornas hälsa som den nya hälsooch sjukvårdslagen innebär, samtidigt som de ålagts av staten att minska volymtillväxten. Landstingen befinner sig f. n. i en märklig situation. Det är sannerligen dubbla budskap som utgått från regeringen. Först och främst skall landstingen spara. Därtill kommer att de förlorat tidigare inkomster i form av försämrade statsbidrag och uteblivna skatter från juridiska personer. Enbart det sistnämnda motsvarar 5 miljarder för 1984. Landstingen skall inte bara minska sin tillväxt, de skall också ta hand om en ökande äldre befolkning. För 1984 och 1985 behöver de öka sin volym med 1 90 varje år enbart för att möta de befolkningsförändringar som kommer att ske. Landstingen bör också ta ansvar för sysselsättningen. Minskar landstingens verksamheter, ger det omedelbart utslag i ökad arbetslöshet. Det här går naturligtvis inte ihop. Det går inte att minska resurserna och öka uppgifterna. Då kommer fler landsting att hamna i liknande situation som Södermanlands läns landsting har gjort. Landstinget har en sådan likviditet att det närmast är konkursmässigt, och då måste möjligheterna att uppehålla vårdkvaliteten vara mycket begränsade. Hela avdelningar på sjukhus har stängts. Man befarar att över 300 arbeten kommer att försvinna under 1983/84. På min fråga huruvida statsrådet kommer att föreslå några åtgärder som förbättrar landstingets i Södermanlands län svåra situation svarar statsrådet klart nej. Därmed förstår jag att om inte Södermanland får något extra stöd, kommer inte några andra landsting att få det heller. Det hade varit klargörande om statsrådet på något sätt berört Södermanlands läns landstings möjlighet att uppnå de sjukvårdspolitiska målen. Jag skall dock här lämna Södermanlands läns landstings situation. Min partikamrat Hans Petersson i Hallstahammar kommer närmare att gå in på de speciella förhållanden som där råder. Statsrådet undviker helt att bedöma inom vilken tidrymd hon anser det troligt att vi skall uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Skall jag tolka detta på så sätt att sjukvårdsministern ser mörkt på läget? Statsrådet delar inte min uppfattning att förändringen mot öppna vårdformer inte kommit i gång ordentligt. Som argument för sin uppfattning anför hon att antalet läkarbesök vid vårdcentraler ökade under 1982 samtidigt som besöken vid sjukhusanslutna mottagningar minskade. Det är ett påstående som är riktigt men ändå missvisande. Situationen varierar starkt mellan landstingen. I Stockholms län kunde vi notera en ökning med 2 96 år 1982 jämfört med 1981. Sedan är kanske inte det intressantaste att vi får omfördelningar mellan akutmottagningarna och vårdcentralerna. Det intressanta är om ökningen av antalet besök vid vårdcentralerna minskar behovet av sluten vård. Hittills finns inga siffror som tyder på detta. Ändå minskade slutenvårdsplatserna vid våra sjukhus med 1 000 under den tidsperiod det här gäller. Och det är den utvecklingen som jag och många med mig finner oroande. Landstingen fullföljer planerna på att avveckla slutenvårdsplatser. I en del fall gör man det tidigare än planerat i besparingssyfte samtidigt som den planerade utbyggnaden av vårdcentraler kraftigt bromsas. I Stockholms län har utbyggnaden av primärvården halverats jämfört med tidigare planer. Nedläggningen av S:t Eriks sjukhus i Stockholm har motiverats med kostnadsskäl, inte med att det finns ett överskott av slutenvårdsplatser. Vi är ganska många som fruktar att de som fattat beslut om nedläggning av S:t Eriks sjukhus, i en trängd ekonomisk situation, inte har kunnat bedöma konsekvenserna på vårdkvaliteten av en ytterligare minskning av antalet slutenvårdsplatser. På 1970-talet, när vi fattade besluten ute i landstingen om förändringen mot öppna vårdformer, fanns det en politisk enighet om att en utbyggnad av öppenvården till en början skulle innebära ett större behov av slutenvård eftersom fler människor skulle få möjlighet att söka vård efter behov. Först på sikt skulle de ökade möjligheterna till tidig vård medföra minskat behov av slutenvård. Den förändrade ekonomiska situationen och det borgerliga regeringsinnehavet medförde att de ursprungliga tankegångarna ändrades så att de bättre skulle stämma överens med svångremspolitiken. Det finns ett ordspråk som säger att den som inte ser tillbaka har anledning att se upp. Socialdemokraterna bör kanske erinra sig vad de sade före valet om landstingens ekonomi och utbyggnaden av sjukvården efter behov. Det finns många exempel, inte bara i Södermanland och i Stockholm. I november gjorde jag ett besök nere i Blekinge, vid Gullberna mentalsjukhus. Det är ett sjukhus som har varit något av föregångare när det gällt omdaning till öppnare vårdformer. Där var man nu i den situationen att man hade skrivit ut 75 patienter från sjukhuset och stängt avdelningar — minskat antalet vårdplatser. Dessa 75 patienter var utskrivna till en öppenvård som i praktiken inte fanns. Man hade ingen som helst kontroll på vad dessa patienter företog sig eller vilket öde de gick till mötes. Men man trodde att man i någon form snart skulle ha dem tillbaka i den slutna vården igen. Så möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen fungerar det om man inte har ökat öppenvården i takt med att slutenvården minskar. Statsrådet anför i svaret några av de hälsoproblem som hon anser vara de största i vårt samhälle. Här nämns alkohol, tobak, felaktig kost och brist på motion. Detta är visserligen hälsoproblem, men de största hoten mot vår hälsa är fortfarande hälsovådliga arbetsmiljöer, utslagning genom arbetslöshet, privatbilism, miljögifter, pressade livssituationer på grund av att människor fått det sämre — nästan var tionde invånare måste få socialbidrag i vissa kommuner. Till dagens hälsoproblem hör också en alltmer kommersialiserad fritid; det gäller framför allt våra ungdomar. Osunda levnadsvanor och missbruk hänger ofta ihop med en påfrestande livssituation i övrigt. Det är inte bara så att det finns klara samband mellan ohälsa och arbetaryrken, det finns också ett samband mellan låga löner och många sjukdagar. Allt det här står att läsa i en rapport om ohälsans sociala och yrkesmässiga fördelning av Göran Dahlgren och Curt-Lennart Spetz, socialstyrelsen, och jag förmodar att sjukvårdsministern precis som jag har gjort har läst den rapporten. Mot den bakgrunden får vi inte tro att ohälsa är ett informationsoch upplysningsproblem. De sämst ställda vad gäller arbetsmiljö, långa arbetsdagar, torftiga bostadsmiljöer och dålig ekonomi har sällan ork för att ta emot den här hälsopropagandan, än mindre följa den. Det är de redan välbeställda som har tid och råd att äta ordentligt, motionera och ordna livet så trevligt som möjligt. Vi måste alla känna ansvar för vår hälsa, säger sjukvårdsministern i svaret. Detta är ett ursprungligen borgerligt argument. Det har använts på så sätt att människorna i första hand inte skulle ställa hälsokrav på samhället utan att var och en skulle ansvara för sig själv. I ett samhälle där alla har lika möjligheter att välja arbetsmiljö, arbetstid och bostadsmiljö och att få en god ekonomi är ett sådant resonemang måhända riktigt, men inte i vårt samhälle, där det stora flertalet har ringa möjligheter att påverka de faktorer som verkligen har en avgörande betydelse för vår hälsa. Till sist tar statsrådet upp diskussionen om orsakerna till privatiseringen inom hälsooch sjukvården. Enligt hennes sätt att se har privatiseringen inget samband med att landstingen inte längre kan bygga ut sjukvården, utan den är enbart ideologiskt grundad, en del i högerkampanjen. Den är också enligt statsrådet uttryck för att den offentliga sjukvården inte alltid fungerar så smidigt som människorna önskar. Självfallet är privatiseringstankarna en del i högerns och SAF:s kampanj. Och den har blivit möjlig delvis för att den offentliga sjukvården haft brister. Men bristerna har uppkommit för att sjukvården haft för små resurser, inte därför att den haft för stora resurser. Om de som arbetar inom sjukvården är hårt trängda orkar de givetvis inte alltid vara trevliga. En ökad tillgänglighet, dvs. minskade väntetider på akutmottagningarna, större möjlighet att besöka vårdcentraler på kvällstid och fler specialister vid akutmottagningarna är några av de krav som allmänheten har ställt på den offentliga sjukvården. Men det vore sannerligen att lura sig själv om man tror att det går att förändra vården och förbättra den utan att det får kosta något. Om den offentliga vården inte garanteras resurser för att uppehålla och förbättra vårdkvaliteten ökar givetvis utrymmet för de privata krafterna. Den ökning som skett från 1975 till 1983 av privatpraktiserande läkare visar detta. Under den tiden har antalet privatläkare ökat med 121 96. År 1981 fanns det 651 till försäkringen anslutna fritidspraktiker. 1982 var antalet fritidspraktiker 1 868 med 346 800 besök. Prognosen för 1983 pekar på ett besöksantal mellan 500 000 och 570 000. Här kan vi tydligt avläsa sambandet med landstingens försämrade ekonomi. Den negativa utvecklingen började 1980 för att successivt förvärras till dagens krisläge. Försämringen för landstingen kan direkt avläsas i en ökning av det privata vårdutbudet. Det bästa sättet att motverka privatisering av sjukvården är givetvis en fortsatt samhällelig utbyggnad. Andra åtgärder kan behövas, och jag väntar med intresse på förslagen från den arbetsgrupp som inom socialdepartementet arbetar med översyn av ersättningarna från försäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Statsrådet antyder också att reglerna för anslutning av privatpraktiserande läkare till försäkringen kan ses över i detta sammanhang. Jag undrar när vi får ta del av dessa förslag.

Herr talman! Jag vill tacka fru Sigurdsen för svaret på frågan. För min del är jag mycket intresserad. Jag har haft anledning att göra besök vid några institutioner i Södermanlands län, vilka är föremål för neddragningar. Jag är övertygad om, att om man ser exemplet Södermanland i ett litet vidare perspektiv, kommer man att finna att det som nu händer vid landstinget där också kommer att hända vid andra landsting, dvs. om inom den offentliga sektorn besparingarna skärps eiler fortsätter i den nuvarande takten. Jag säger inte att situationen är lika i alla landsting. Det varierar mycket beroende på likviditet, befolkningsunderlag, skattekraft m.m. Det är emellertid viktigt att se hur läget är i Södermanland, eftersom jag tror att vi längre fram kommer att få en liknande utveckling på andra håll. Statsrådet Sigurdsen sade i svaret att det inte är aktuellt med några ytterligare ekonomiska insatser för Södermanlands läns landsting. I svaret står det att insatserna gjorts för att hindra skattehöjningar. Syftet var i så fall vällovligt, men jag kan meddela fru Sigurdsen — hon vet det säkert redan — att trots de medel som anslogs förra hösten, 300 milj.kr. att fördelas mellan kommuner och landsting, och trots det bidrag som nu direkt har riktats till Södermanlands läns landsting, har man i höst beslutat om både nedskärningar och skattehöjningar. Effekten av dessa medel har alltså helt uteblivit. För min del tror jag att det är ganska smärtsamt för fru Sigurdsen att behöva lämna ett svar, där det står att regeringens ekonomiska politik ”är inriktad på att begränsa kostnadsökningarna i samhällsekonomin” och att den ”är av avgörande betydelse för landstingets möjligheter att förbättra sin ekonomi”. I själva verket kommer ju den ekonomiska politiken att ha direkt motsatt verkan, eftersom den politik som har förts efter valet när det gäller den totala samhällsekonomin har betytt att nu också de offentliganställda tvingas ut i arbetslöshet med nya stora kostnader för samhällsekonomin i dess möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen helhet som följd. Samtidigt blir det, som beträffande Södermanlands län, försämringar inom vården. Jag skall mycket kortfattat nämna vad som har hänt i Eskilstuna, eftersom det kan ge en god bakgrund för diskussionen. På centrallasarettet i Eskilstuna har man under en treårsperiod stängt 15 avdelningar, och slutenvårdskapaciteten har minskat med 20 96. Det har blivit sysselsättningseffekter. Ca 350 arbetstillfällen kommer att försvinna under 1983 och 1984. Visstidsoch timanställda kommer inte att kunna få förlängning av sina anställningar. Anställningsstoppet kommer att drabba sysselsättningsläget hårt. Främst gäller detta ungdomar som kommer ut från vårdskolan, de drabbas direkt av arbetslöshet. Samtidigt som vårdavdelningar stängs och vårdutbytet försämras ökar statens kostnader för bidrag till vårdarbetare som tvingas ut i arbetslöshet. Det paradoxala i besparingsekonomin är ju att vad man tror sig tjäna på ett ställe måste man betala på ett annat. Inom Södermanlands läns landsting finns det 475 beredskapsarbetare. Kommunals avdelning 14 betalar arbetslöshetskasseersättning till 300 personer varje månad, Kostnaderna för de här åtgärderna motsvarar 300 helårsarbeten. Med en bemanningsfaktor på 1,5 skulle det betyda att 450 personer skulle kunna få fast arbete och 15 vårdavdelningar kunna öppnas. Det här visar att besparingspolitiken får en verkan motsatt den man tror när man stryker i budgetar och ”sparar” pengar. Jag kan också nämna att den besparingskampanj som man i Södermanlands läns landsting genomdriver under 1983/84 omfattar ungefär 55 milj.kr. De pengar som de borgerliga regeringarna drog in från landstingen genom att förändra beskattningsunderlagen — i opposition betecknade socialdemokraterna det som stöld eller konfiskation från landstingen — innebär för Södermanland ca 70 milj.kr. Det är alltså betydligt mer än man nu under en tvåårsperiod tvingas spara. Här skulle regeringen verkligen kunna göra någonting för att förbättra situationen i landstingen, och även i kommunerna för den delen, genom att lämna tillbaka dessa pengar, som man själv betecknade som konfiskerade. Det hänvisas till regeringens ekonomiska politik i övrigt. Det är ju i den senaste propositionen fastslaget att man prioriterar industrins utveckling. Man säger att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall expandera. Först när den går bra och vi har full sysselsättning där kan man tänka sig att utveckla den offentliga sektorn. Det tror jag är en felsyn som kommer att drabba hårt. Det är just inom den offentliga sektorn, där det finns stora behov, som man snabbt kan skapa nya arbetstillfällen. Samtidigt ökar inte kostnaderna för samhället på något vis, eftersom man redan har kostnaden för arbetslösheten. Den vägen kan man få fart på samhällsekonomin, och det kan bidra till en bättre ekonomisk utveckling. Man behöver då inte invänta att den industriella utvecklingen skall bli sådan att industrin behagar lämna över pengar — skattepengar eller andra — för att betala den offentliga sektorn. Jag tycker att det är en allvarlig felsyn som regeringen gör sig skyldig till i sin ekonomiska politik; den ligger mycket nära den politik som förts av både högern och mitten, främst mittenpartierna under flera år på 1980-talet. Sedan säger fru Sigurdsen att den öppna sjukvården tar över från den slutna vården. Som bevis för det meddelar hon att antalet vårdplatser vid akutsjukhusen under 1982 har minskat med 1 000 platser. Det vore väl bra om det motsvarades av en förbättrad öppenvård på alla områden. Men jag tror inte att det är så enkelt att man kan tolka de här siffrorna på det sätt som fru Sigurdsen har gjort. Vad som händer i exempelvis Eskilstuna nu är att man får nedskärningar inom den ortopediska verksamheten, vilket betyder längre köer och väntan på operation. Där kan ingen öppenvård ta över. Man stänger en fullbelagd barnoch ungdomspsykiatrisk avdelning. Också den verksamhet som där bedrivs finns det ett mycket stort och uttalat behov av. Jag har svårt att se hur den avdelningen på något enkelt sätt skall kunna ersättas genom öppenvård. Reumatikersjukvården minskas — det blir mera av sommarstängningar av avdelningar. Och det blir stängning av exempelvis intoxmottagningen i Eskilstuna, som det har varit sådant rabalder om nu i höst. Man lägger där direkt ned en avdelning som var till för att avlasta det vanliga akutintaget. Det här kommer att innebära stora problem, både för dem som normalt finns på akutintaget vid Eskilstuna lasarett och för dem som kommer dit och som förut togs in via intoxen. Det blir stora problem för både patienter och personal. Det här är sådana nedskärningar som inte motsvaras av någon utveckling av öppenvården utan som tvärtom på sikt skapar arbetslöshet och försämrad vård. Jag har velat ta upp det här för att visa att det finns stora problem bakom statsrådets resonemang. Jag tycker att regeringen borde föra en annan politik gentemot kommuner och landsting — de kan användas för att utveckla samhället och skapa nya jobb och samtidigt mycket bättre förhållanden för människor. Jag skulle också vilja ta upp det som sägs sist i svaret om den moderata ideologin och det som skall ligga bakom kraven på ökad privatisering. Det är klart att det är fråga om en moderat ideologi på det sättet att den framförs med väldig styrka av moderaterna. Men den framförs också av SAF och av den nye folkpartiledaren Westerberg. Men en sådan här ideologi saknar ju inte ekonomisk grund; den växer utifrån vissa faktiska förhållanden i samhället. De stora penningresurser som finns i samhället — inom de privatkapitalistiska företagen, inom banker, inom investmentbolag och hos dem som i dag spekulerar på börsen och som fått sina börsvärden tiodubblade på några år — söker sig naturligtvis till investeringsobjekt. Förutom exportindustrin, som nu har fått hjälp via devalveringar och återhållsamma lönerörelser, är det i dag ont om investeringsobjekt i vårt land som ger snabb profit för kapitalet. Och i detta fall önskar naturligtvis kapitalägarna inget hellre än att få profitera på människors vård. Till grund för en sådan utveckling ligger naturligtvis en tröghet i den offentliga vården tillsammans med den ideologiska utveckling som sker inom högerpartierna. Jag måste instämma i det Margé Ingvardsson sade, nämligen att det bästa sättet att mota Olle i grind på det här området är att utveckla den samhällsstyrda vården.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till den här debatten och finner det skäligt att göra några små kommentarer. En gäller en detalj, nämligen frågan om det ökande antalet fritidspraktiker. När jag var underläkare och även under tiden därefter hade vi oreglerad arbetstid inom sjukhusläkarkåren. Vi arbetade mycket och fann det naturligt. Sedan kom 7-kronorsreformen och med den totalavlöning av sjukhusens läkare. Mot detta ställdes då kravet på reglerad arbetstid. I takt med ökningen av läkarantalet har den enskilde sjukhusläkarens arbetstid successivt dragits ned av huvudmännen. Detta har skapat ett utrymme för en del av dessa läkare att på sin nyvunna fritid i egen regi tillhandahålla allmänheten vård utanför sjukhus. Detta är väl, som Marx säger, en situation där en idé möter ett intresse. Den som bär ansvaret för den utvecklingen är faktiskt Sven Aspling. I denna trånga krets vill jag emellertid ta mig friheten att till riksdagens protokoll läsa in vad en av mina tidigare medarbetare, numera professorn i medicin Harry Boström, innehavare av vad som en gång var Linnés lärostol vid Uppsala universitet, nyligen yttrade vid en högtidsföreläsning vid firandet av Akademiska sjukhusets 275-årsjubileum. Han sade så här: ”Under den del av Akademiska sjukhusets historia, som vi själva kan överblicka har de tillgängliga behandlingsresurserna vid vårt sjukhus legat mycket nära och kanske vid något tillfälle överträffat de faktiska behandlingsmöjligheter, som funnits vid motsvarande medicinska centra i övriga medicinskt utvecklade länder.

Att den nuvarande samhällsekonomin är en källa till bekymmer vet vi alla. Värre är emellertid enligt min mening den rådande sjukvårdspolitiska målsättningen varom full politisk enighet numera dessvärre uppnåtts. Avskalad alla förskönande omskrivningar, värdeladdade modeord och diffusa uttryck för orealistiska förväntningar och dechiffrerad till vanligt svenskt språkbruk, kan denna målsättning sammanfattas på följande enkla sätt: Mindre till de verkligt sjuka. Med den målsättningen är risken stor för att gapet mellan vad man inom akutsjukvården i medicinskt hänseende kan och bör göra för patienterna och vad man i själva verket tillåts att göra kan komma att öka markant inom en nära framtid. Man kan ju t.o.m. med skäl fråga sig om vi inte just nu befinner oss i själva brytpunkten av ekonomiska eller vårdideologiska skäl. Om vi skulle få den här utvecklingen vid UAS kan man ju fråga sig vad patienterna kommer att ta sig till.

Herr talman! Det är, Margé Ingvardsson, naturligtvis omöjligt att ge besked om när landstingen kommer att helt kunna leva upp till hälsooch sjukvårdslagens målsättning. Förutsättningarna är givetvis olika i de olika landstingen, och även andra faktorer påverkar denna utveckling. När man lyssnar på vpk:s företrädare inte bara här utan också i andra sammanhang, vet man inte riktigt om man skall avundas dem deras situation att över huvud taget inte behöva ta något ekonomiskt ansvar. De kan säga nej till realistiska besparingar och bara plussa på, där de tycker att insatser behövs. Visst behövs insatser på många olika områden i det svenska samhället. Men det är en gång så att vi har ett budgetunderskott på uppåt 90 miljarder kronor, och bara räntorna uppgår till 56 miljarder kronor. Utlandsskulden vid årsskiftet 1982-1983 var 136 miljarder kronor. Det är realiteter, och borde vara det även för vänsterpartiet kommunisterna. Sjukvården och ohälsan är naturligtvis inte ett informationsproblem. Det framgår också av mitt svar, Margöé Ingvardsson, att jag har läst den rapport som kommit från socialstyrelsen och även andra rapporter på detta område. Men därför att vi har en så ojämn fördelning av ohälsan, är det nödvändigt att vi får ordning på detta lands ekonomi. Vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att minska arbetslösheten och skapa höjda reallöner. Vi måste få en ökad tillväxttakt inom sjukvården och på andra områden. Då är det helt enkelt nödvändigt att få fart på den svenska ekonomin. Utsikterna är nu ljusare. Den svenska industrin går bättre. Exporttillväxten har nästan fördubblats jämfört med fjolåret. Detta är nödvändigt såsom ett underlag för att vi skall kunna bygga ut den offentliga sektorn, vilket regeringen tycker är angeläget. Jag är medveten om att vissa kommuner och landsting har det ekonomiskt besvärligt. Men totalt sett är det inte kommuner och landsting som har det ekonomiskt besvärligast, utan det är faktiskt staten. Sammanlagt har landsting och kommuner ett överskott på ungefär 13 miljarder kronor. Men trögheten i just psykiatrins förändring från slutna till öppna vårdformer var någonting som den socialdemokratiska regeringen uppmärksammade och tog itu med omgående vid de förhandlingar som vi förde med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Man har givit en stimulans på 200 milj.kr. som skall användas till öppen vård inom psykiatrin gemensamt av landsting och kommuner för att de skall kunna göra denna som vi tycker helt riktiga förändring inom den psykiatriska vården. När det gäller privatiseringen har jag i mitt svar klart sagt att den offentliga hälsooch sjukvården måste utgöra basen i detta land. Den privata vården är ett komplement. Här har också tagits upp frågor beträffande fritidspraktikernas verksamhet. Riksdagen har i en proposition i höst fått en redovisning av utvecklingen på fritidspraktikerområdet. Jag har också sagt i mitt svar att vi ser över dessa frågor. Vi bereder riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens rapport i socialdepartementet och avser att återkomma med förslag till åtgärder som vi finner erforderliga med anledning av utvecklingen på området och som riksdagen beställde när ersättningsvillkoren för fritidspraktikerna förändrades. Man sade redan då att om en viss nivå överskreds, skall riksdagen överväga andra åtgärder. När bearbetningen inom socialdepartementet är klar kan jag, Margö Ingvardsson, i dag inte säga någonting om.

Herr talman! Jag hade väl inte direkt väntat mig att sjukvårdsministern skulle ge ett exakt svar på när vi har levt upp till alla de honnörsord som uttalades i samband med att vi fick den nya hälsooch sjukvårdslagen. Det är klart att man hade kanske kunnat ställa krav på att ministern skulle säga att fram på 1990-talet eller fram till år 2000 har vi nått upp, men inte ens den spekulationen vågar hon sig på. Och jag kan förstå det, för när man antar en ramlag och tillskriver den sådana oerhörda möjligheter som man gjorde när den här lagen antogs, då blir det svårt att leva upp till målen. Jag har frågat i andra sammanhang, om det kan vara rimligt att uttala sådant som en vård på lika villkor för hela befolkningen, god hälsa hos hela befolkningen, offensiv sjukvård, kontinuitet osv. Hur skall man kunna mäta att man har uppnått vad man avsett? Borde vi inte uttrycka oss på ett annat sätt, så att vi med jämna mellanrum kunde gå tillbaka och titta om vi verkligen har uppnått det vi avsåg att uppnå? Allting kring den nya hälsooch sjukvårdslagen är så löst formulerat, så det är mycket svårt att kontrollera och också säga någon tidrymd inom vilken vi skall ha uppnått målen. Vi hade litet olika mening statsrådet och jag om ohälsans orsaker. Det är ju faktiskt så, vilket står i rapporten — och jag utgick ifrån att statsrådet hade läst den — att fortfarande är de avgörande hälsoproblemen förknippade med arbetsmiljön. Då hjälper det inte om vi uppmanar folk att äta bättre, röra sig mera, dricka mindre alkohol och röka mindre. Det är ju arbetsmiljöerna och samhällets miljö i stort som är avgörande för vår hälsa. Visst kan det vara vällovligt att komma med allmän hälsoinformation, men jag tror inte att det har någon avgörande betydelse för vår hälsa. Däremot framhöll statsrådet att vi måste få ordning på landets finanser och att det skulle kunna ha en avgörande betydelse för folks hälsa. Framför allt skulle det, om jag förstod rätt, vara av betydelse om vi lyckades minska budgetunderskottet. Om man då minskar budgetunderskottet genom att ge landsting och kommuner mindre pengar, får det såvitt jag förstår en helt annan verkan. Det är ju kommuner och landsting som hela tiden har svarat för det så att säga grundläggande välståndet i vårt samhälle. Det är också landsting och kommuner som svarar för den samhällsservice som framför allt människor som har det sämst ställt behöver bäst. Om man då minskar landstingens och kommunernas möjlighet att ge den servicen, blir det ju de sämst ställda som drabbas ytterligare. Vi var alla överens om att psykiatrin skulle omdanas, och det är en riktig förändring att vi skall på sikt göra oss av med de stora mentalsjukhusen och att vi skall ha öppna vårdformer. Men det går inte att stänga slutenvårdsplatserna innan vi har byggt ut öppenvården. Då kommer vi i den situation som man har hamnat it.ex. nere i Blekinge, nämligen att man skriver ut folk till en öppenvård som inte finns. I fråga om detta måste statsrådet dela min uppfattning att detta inte alls var avsikten när man förändrade psykiatrin mot öppna vårdformer. Jag vill till sist ta upp frågan om fritidspraktikerna— om det inte finns något samband mellan den ökande privatiseringen av sjukvården och landstingens försämrade möjligheter att ge en god vård. Om statsrådet inte tror på mig, tror hon kanske på professor Biörck, som gav en ypperlig redogörelse för just detta samband. Han sade att om samhällets vårdutbud fortsätter att försämras kommer folk inte att nöja sig med det utan efterfråga den vård man vill ha — dvs. om samhället inte ställer upp med den vård som efterfrågas kommer det att finnas utrymme för de privata krafterna. Får vi en sådan utveckling är jag rädd för att vi mot 1990-talet i stället för att nå de sjukvårdspolitiska målen kommer att få ett mycket brutalt och cyniskt sjukvårdssystem där de svagaste råkar mycket illa ut.

Herr talman! Jag skall främst bemöta fru Sigurdsen på den punkt där hon sade att hon avundades vpk:are som hade en enkel situation och kunde stå utanför allting och föreslå vad som helst. Men så enkelt kan man inte avfärda de här problemen — det fordras faktiskt en seriös diskussion om statens inkomster och utgifter och vad man använder pengarna till. Jag pekade på det faktum att socialdemokraterna själva var så kritiska mot att den borgerliga regeringen drog in just dessa pengar från landstingen. Om man nu i enlighet med vad man då sade skulle återbetala pengarna, skulle en del av de besparingar som i dag görs inom främst Södermanlands läns landsting inte behöva göras. När det gäller frågan om att avundas någon förhåller det sig på det sättet att möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen om man skall kunna upprätthålla vården måste landstingen betala det som inte staten står för. Det staten åstadkommer med sin åtstramningspolitik genom att dra in pengar från landstingen är att man tvingar inte bara kommunister utan även socialdemokrater ute i landstingen att höja skatten. Det är just vad man har gjort i Sörmland. Den här besparingspolitiken är verkligen en bumerang. Då det gäller vpk:ares avundsvärda situation att kunna föreslå vad som helst har vi faktiskt i vårt förslag i anslutning till den proposition som riksdagen skall behandla på onsdag föreslagit inkomstförstärkningar på 3 miljarder kronor utöver vad regeringen har förordat. Vi anser att man skall beskatta de rika och börshandeln mer än vad regeringen vill göra och att man skall kunna betala ut pengar till landstingen så att de kan klara sin situation bättre. Det är en praktisk och ganska enkel socialistisk politik som vi står för. Jag tycker inte att man kan avfärda detta genom att säga att vår situation skulle vara särskilt avundsvärd, utan jag tycker att de förslag som vi lagt fram när det gäller den ekonomiska politiken och det samband som vi pekar på mellan statliga besparingar och landstingsskattehöjningar visar att vi nalkas dessa problem på ett mycket seriöst sätt. Tror man sig kunna lösa problemen genom att skapa arbetslöshet, vilket man faktiskt gör i det läge som nu uppstått, då biter man sig verkligen i svansen. Jag visade i mitt första anförande med enkla räkneexempel hur man får lägga ut lika mycket pengar för arbetslöshet som det kostar att ha 450 personer anställda. Då frågar jag: Till vilken nytta skall man betala för människor som står utanför arbetet, om vården samtidigt försämras?

Herr talman! Om jag minns rätt rådde total enighet om hälsooch sjukvårdslagen när den antogs av riksdagen. Det är klart att en ramlag får en speciell utformning. Vi är numera överens om att statsmakterna inte skall detaljreglera, utan att kommuner och landsting skall ges stor frihet att själva — inom vissa politiska ramar — utforma sin politik och ge innehåll åt dessa ramlagar. Jag tycker att det är bra att man har en hög målsättning, såväl när det gäller hälsooch sjukvårdslagen som i fråga om socialtjänstlagen och andra ramlagar. Vi skall alla verka för att man lever upp till dessa mål, men det kanske inte går att på ett år leva upp till en målsättning som finns föreskriven i en ramlag. Också jag, Margé Ingvardsson, är på det klara med vad som är ohälsans orsaker. De stora folksjukdomarna är ryggont och andra besvär. Och de stora folksjukdomar som vi i dag har drabbar i mycket större utsträckning arbetare än människor i socialgrupp 1— det sade jag också i mitt interpellationssvar. Det kan vara arbetsmiljöfaktorer och andra faktorer i samhällsmiljöerna som orsakar dessa sjukdomar, men för den skull skall vi inte förringa betydelsen av vårt livsmönster. Därför anser jag det vara riktigt att i detta sammanhang också nämna alkohol, tobak, narkotika och andra droger som är hälsofarliga. Det är viktigt att vi också försöker komma till rätta med bruket av dessa droger.
Herr talman! Jag vill säga till statsrådet att jag är mycket nöjd med att vi nu börjar ena oss om vad som är de verkliga hälsoriskerna i samhället. Då kanske vi också kan motse förslag om en utbyggd yrkesmedicin och en större satsning på den socialmedicinska delen av sjukvården, men också, som statsrådet sade tidigare, en utbyggnad av den sjukvård som vanliga människor behöver. Vi skall kanske inte använda våra knappa resurser på exklusiva transplantationsförsök eller på att framställa liv i provrör. Det är möjligt att vi kan enas på den punkten i senare debatter. Statsrådet började med att säga att det var enighet om den nya hälsooch sjukvårdslagen. Det var enighet om sjukvårdslagens intentioner, men från vänsterpartiet kommunisternas sida var vi mycket kritiska mot att denna lag utformades som en ramlag. Vi sade i vår kritik då att det fanns skäl att misstänka att landstingen i en kärv ekonomisk situation skulle kunna använda denna ramlag för att göra nedskärningar inom vården, när det inte fanns centrala direktiv om hur vårdkvaliteten skulle mätas. Vi föreslog också, med lagtext, preciseringar på en del punkter. Lagen har bara varit i kraft ett år, men tyvärr kan vi se att en del av våra onda aningar har besannats.

Herr talman! Inga Lantz har i en interpellation ställt följande frågor till socialministern: Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen.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 Det är också den enskilda kommunen som har att fastställa nivån på socialbidraget. Socialutredningen övervägde möjligheten att regeringen skulle fastställa vissa miniminormer för socialbidraget, men ansåg att övervägande skäl talade mot en sådan lösning. Departementschefen delade denna bedömning och förordade i stället att socialstyrelsen efter samråd med Svenska kommunförbundet skulle utforma allmänna råd om socialtjänstens tillämpning för att motverka alltför stora skillnader i normnivåerna. Riksdagen anslöt sig till departementschefens uppfattning. Socialstyrelsen har vid flera tillfällen givit ut meddelandeblad om normerna för socialbidrag. Vidare har styrelsen som ett led i sitt uppföljningsansvar under åren 1982 och 1983 samlat in uppgifter om samtliga kommuners socialbidragsnormer som de såg ut den 1 maj resp. år. I oktober i år presenterade socialstyrelsen resultatet av årets undersökning. Socialstyrelsen konstaterar att samtliga kommuner har vägledande normer för socialbidrag. Dessa uttrycks i procent av basbeloppet. Normer finns i princip av två slag, dels nettonormer, dels bruttonormer. Nettonormerna avser att täcka kostnaderna för vad som skulle kunna kallas det egentliga livsuppehället i ordets snävaste betydelse. Det är kostnader för kost och den dagliga hygienen. Utöver denna nettonorm beviljas sedan ytterligare socialbidrag till t.ex. kläder, skor, telefonräkningar, elräkningar, osv. Härvid fattas särskilda beslut efter utredning om behov och kostnader. Bruttonormer innebär, i princip, att alla sådana kostnader redan från början inkluderas i normen, dvs. dessa kostnader utslagna på månadsgenomsnitt. Dessutom finns det olika mellanformer, som gör att gränsen mellan nettonorm och bruttonorm är flytande. Oavsett normsystem beräknas den faktiska bostadskostnaden utanför normen. Eftersom normerna inte anger vad som beviljas i de enskilda fallen, är det inte möjligt att utifrån skillnaderna i normnivåerna dra slutsatsen att den enskilde hjälptagaren i det ena fallet erhåller mindre socialbidrag än i det andra fallet. Nettonormsystemet innebär således att hjälp utöver normnivån beviljas i betydande omfattning och upp till en nivå som kan vara högre än t.ex. en annan kommuns bruttonorm. Socialstyrelsen konstaterar också i sin undersökning att den främsta orsaken till normskillnaderna är att kommunerna räknar in olika saker i normen. Förklaringen till låga normer kan alltså ofta vara att flera olika behov som den enskilde kan vara berättigad att få bidrag till beräknas och utbetalas utanför normen. Socialstyrelsen anser dock att skillnaderna mellan kommunernas normivåer fortfarande är alltför stora, även om 70 kommuner har höjt sina normnivåer sedan år 1982. Vidare konstateras att flertalet kommuner f. n. ser över sina normer, många i syfte att skapa bruttonormsystem. Denna översyn torde innebära förändringar i vissa kommuner redan fr.o.m. den 1 januari 1984. Jag har erfarit att socialstyrelsen under nästa år räknar med att — efter samråd med Kommunförbundet — utge allmänna råd om socialbidrag. Därvid kommer bl.a. frågor om normsystem att behandlas. Mot denna bakgrund avser jag inte att ta något initiativ på området. Jag utgår från att Inga Lantz med sin andra fråga avser ett eventuellt införande av ett s.k. socialförsäkringstillägg, SOFT. Svaret på den frågan är att den ekonomiska situationen inte möjliggör ett införande av ett statligt finansierat socialförsäkringstillägg. Självklart kommer jag dock att med uppmärksamhet följa utvecklingen då det gäller socialbidragen. För att få ett bättre underlag för bedömningen av utvecklingen på detta område har socialberedningen fått i uppdrag att överväga hur socialbidragsstatistiken kan förbättras.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Omkring 80 20 av landets kommuner har socialbidragsnormer som innebär att bidragen ligger under existensminimum. Dessutom varierar normerna kraftigt mellan olika kommuner. Exempelvis Botkyrka kommun tillämpar normer som ligger bland de lägsta, samtidigt som den kommunen har de flesta bidragstagarna i förhållande till befolkningen. År 1982 fick 12 96 socialbidrag där. Den rika kommunen Danderyd har den lägsta andelen socialbidragstagare, nämligen 2 90. Bara fem kommuner ger f.n. ett socialbidrag som stämmer överens med konsumentverkets rekommendationer för beräkning av existensminimum. Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om alla kommuners socialbidragsnormer. Styrelsen säger i sin rapport att det vore önskvärt med ett system som är mer enhetligt över hela landet. De nuvarande skillnaderna är betänkliga, säger socialstyrelsen, eftersom det, bortsett från boendekostnaderna, är ungefär lika dyrt att leva var man än bor i landet. Detta visas bl.a. i en undersökning av statens prisoch kartellnämnd. Kommunernas normer varierar och ligger på mellan 64 och 140 96 av basbeloppet. De stora skillnaderna mellan normerna beror på att olika saker räknas in i dem. Låga bidrag kan betyda att extra bidrag betalas ut vid behov. Men även mellan de kommuner som räknar in samma saker i normen finns stora skillnader. Det har sagts i debatten att kommuner med låga bidrag har kvar ett gammaldags fattigvårdstänkande. I undersökningar har man också kommit fram till att de lägsta normerna tillämpas av kommuner med stark borgerlig majoritet. De största bidragen lämnas av kommuner med svag socialistisk majoritet, medan kommuner med stark socialistisk majoritet har högre normer än sådana med svag borgerlig majoritet. Det är väl känt att socialhjälpskostnaderna ute i kommunerna har ökat kraftigt under senare tid. Det har skilda orsaker. Dels beror det på arbetslösheten och utförsäkringen, dels på att den ekonomiska situationen har förvärrats för många människor. Vanliga människor får det allt svårare att klara sina levnadsomkostnader, vare sig någon i familjen är arbetslös eller inte. Hyrorna och matkostnaderna är det som först knäcker en familjeekonomi. Människor har inga marginaler längre. Bostadsbidragen räcker inte till, utan de har liksom barnbidraget urholkats, trots uppräkningar under åren. Jag hörde i ett TV-program nyligen att var tionde människa lever under existensminimum i vårt land. Enligt en LO-undersökning lever en halv miljon under en godtagbar levnadsnivå. Nära en halv miljon människor i vårt land har socialbidrag. Som situationen nu är för många människor måste vi dels lösa den stora frågan om hur vi skall kunna skapa en rimlig levnadsnivå för alla, dels åstadkomma enhetliga bidrag i alla kommuner. Socialutredningen föreslog en socialförsäkringsreform för att bygga ut grundtryggheten i olika behovssituationer. Man kallade det socialförsäkringstillägg, dvs. SOFT. Det är dags att ta fram förslaget om SOFT nu. Med SOFT skulle man enligt min mening kunna täcka olika former av inkomstbortfall. Försäkringstillägget skulle kunna utgå till dem som saknar eller har för låga inkomster. Helst borde tanken på en allmän socialförsäkring bli verklighet. Jag har frågat socialministern — och nu är det Gertrud Sigurdsen som svarar — vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att få bort de skillnader som finns mellan socialbidragens storlek. Jag har också frågat vad regeringen tänker göra för att garantera alla människor en likvärdig ekonomisk grundtrygghet. I svaret hänvisar Gertrud Sigurdsen till socialtjänstlagen, där det sägs att den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och där det också sägs att den enskilde skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Frågan är bara vad som skall anses vara en skälig levnadsnivå. I svaret sägs också att det är kommunerna som har att tillämpa denna fina lag och att det är den enskilda kommunen som har att fastställa nivån för vad som kan anses skäligt och vad som skall bli norm för bidrag. Det är just detta att tillämpningen ligger på kommunernas ansvarsnivå som är det beklagliga. Kommunerna har både olika politiska och ekonomiska förutsättningar och varierande vilja när det gäller att rätt bedöma en skälig nivå. Därför har normerna blivit så olika. Vad kommer att hända nu? Och vad har hänt när kommunerna faktiskt inte har råd att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå? I svaret sägs att socialutredningen övervägde vissa miniminormer men sedan i stället förordade att socialstyrelsen tillsammans med Kommunförbundet skulle utforma allmänna råd för att motverka alltför stora skillnader. Men nu har det faktiskt blivit sådana stora skillnader. Vad tänker därför regeringen göra åt den situation som finns i dag? Såvitt jag förstår av Gertrud Sigurdsens svar, så tycker regeringen att det räcker med en ny omgång allmänna råd från socialstyrelsen. Med det låter sig regeringen nöja, eller som det heter i svaret: Jag avser inte att ta något initiativ på området. Som jag ser det är situationen alltför allvarlig för många människor för att man skall kunna nöja sig med att inte göra något. Jag tror dessutom, eller befarar, att den svåra ekonomiska situationen med höga arbetslöshetssiffror och höga levnadsomkostnader kommer att bestå en lång tid framöver. Något måste därför göras. Det är riktigt att jag med min andra fråga avsett SOFT. Jag tror att det skulle vara en möjlig lösning för många människor och för kommunerna. Det krävs förstås pengar från staten till kommunerna, men rent samhällsekonomiskt betalas ju dessa pengar ut i alla fall — fast över andra konton i den kommunala budgeten. Samhällsekonomiskt är det som sagt samma pengar. Gertrud Sigurdsen säger att den statsfinansiella situationen inte är sådan att den möjliggör ett statligt finansierat SOFT. Men motsvarande pengar måste ju i alla fall betalas ut, om socialtjänstlagen skall fortsätta att gälla och om dess 6 8 skall vara verklighet för människorna. Jag citerar ur 6 §: ”Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.” Jag tycker att Gertrud Sigurdsen underlåter att ta ett ansvar på detta område så som hon borde göra. I det svar Gertrud Sigurdsen har lämnat i dag tycker jag att hon smiter undan ansvaret. Det räcker inte att hon i slutet av svaret säger att hon skall i fortsättningen ”med uppmärksamhet följa utvecklingen då det gäller socialbidragen”. Sedan hänvisar Gertrud Sigurdsen till socialberedningen, som skall överväga hur statistiken kan förbättras för att, som jag förmodar, regeringen därefter skall kunna göra en bättre uppföljning. Men det finns ju redan luntvis med undersökningar och beräkningar som visar både på orättvisorna i socialbidragsnormerna och på hur låg levnadsstandard många människor har i dag av skilda orsaker. Jag kan konstatera att svaret på min första fråga till socialministern, vilka initiativ regeringen tänker ta för att avskaffa de skillnader som finns mellan olika kommuner, är att regeringen inte tänker göra någonting — utom möjligen att vänta på nya allmänna råd. På min andra fråga, vilka åtgärder socialministern tänker vidta för att garantera alla människor en likvärdig ekonomisk grundtrygghet, svarar Gertrud Sigurdsen att regeringen inte tänker göra någonting. Det tycker jag är mycket oroväckande för den allvarliga levnadssituation som många människor i dag befinner sig i.

Herr talman! Nej, Inga Lantz, jag smiter inte undan något ansvar. Det är ju fråga om vem som har huvudansvaret för den här verksamheten. Vi har kommunal självstyrelse i detta land. Den har vi varit överens om. Det skulle vara mycket egendomligt av mig om jag skulle klampa in och föreslå åtgärder där det inte åligger mig att göra det och när jag dessutom kan redovisa att socialstyrelsen efter överläggningar med Kommunförbundet kommer att utge allmänna råd om socialbidragen. Socialstyrelsen har tidigare inte givit ut några allmänna råd enbart om socialbidragen, men nu skall man alltså göra det, och man avser att behandla både normsystem och normnivåer. Det är väsentligt att det arbetet får ske och att förslaget kommer från socialstyrelsen. Arbetet pågår ju. Bidragen skall vara lika i alla kommuner, säger Inga Lantz. Jag tror inte att det är möjligt i ett samhälle där vi har den kommunala självstyrelsen. När sedan Inga Lantz tar upp socialförsäkringstillägget, SOFT, och tycker att regeringen borde införa det vill jag återigen hänvisa till den debatt som jag hade för en stund sedan med Inga Lantz partivänner där jag hänvisade till det ekonomiska läge som detta land befinner sig i. Det går inte att exakt beräkna hur mycket SOFT skulle kosta staten, men det rör sig om 1 å 2 miljarder kronor. Däremot tycker jag att det är intressant vad många kommuner nu gör. Man försöker utveckla metoder för att förenkla socialbidragshanteringen. Så görs i flera kommuner — i Stockholm, Sundsvall, Solna, Skellefteå, Helsingborg m.fl. På så sätt skulle socialsekreterarna kunna få mer tid över för det sociala behandlingsarbetet, som jag vet att Inga Lantz också tycker är väsentligt att hinna med. Den förenklade socialbidragshanteringen är en bra tanke. Jag har inhämtat att förutom det arbete som socialstyrelsen bedriver i samråd med Kommunförbundet tar Kommunförbundets länsavdelningar också initiativ till att utarbeta länsomfattande normer som skulle innebära att man får större likhet inom länen. Detta arbete kan då på sikt också innebära en riksanpassning till dessa normer. Jag kommer naturligtvis att följa detta arbete och är lika angelägen som Inga Lantz om att vi skall få större jämlikhet mellan kommunerna. Men jag vill också påpeka att det är svårt att göra beräkningarna i fråga om var socialbidragen är högst och var de är lägst, eftersom det inte går att helt jämföra de olika normsystem som nu används.
Herr talman! Ingenting av vad Gertrud Sigurdsen sade i sitt senaste inlägg kan skyla över det faktum att regeringen inte tar sitt ansvar på detta område. Det är riktigt att vi har kommunal självstyrelse i vårt land. Samtidigt visar de stora orättvisorna i bidragsbelopp mellan olika kommuner att kommunerna, framför allt de fattiga kommunerna, faktiskt inte klarar att hålla en bidragsnivå som motsvarar existensminimum. 80 96 av kommunerna klarar inte det i dag. Jag vet att det finns olika beräkningsgrunder — det finns nettonormer och bruttonormer, och man räknar in olika saker. Men trots detta framkommer att bidragen är oerhört olika i skilda kommuner. Därför måste någonting göras för att ändra på situationen.
Herr talman! Regeringen och den svenska arbetarrörelsen anser att principen måste vara arbete och inte bidrag. Vad regeringen kan göra och har det allra största ansvaret för är att skapa sysselsättning åt människor. Vi har en oroväckande hög arbetslöshet. Detta påverkar mycket den höga frekvensen av socialbidragen ute i kommunerna. Det måste vara regeringens främsta uppgift att skapa sysselsättningstillfällen, så att människor inte behöver begära bidrag. Det är arbete man i första hand skall ha. Regeringens hela ekonomiska politik, som går ut på att förbättra situationen i landet, har som syfte att människorna skall få arbete. Sedan regeringsskiftet har vi satsat drygt 30 miljarder kronor på sysselsättningspolitiska åtgärder. Det är i den riktningen som vi kommer att fortsätta. Det tycker vi är det mest väsentliga när det gäller att minska människors behov av socialbidrag. Jag tror att Inga Lantz och jag är helt överens om principen arbete i stället för bidrag.
Herr talman! Självfallet är detta det viktiga för människorna. Men när nu arbetslösheten är så stor, ställer man då upp bakom kravet att alla människor borde ha rätt till en grundtrygghet i alla fall?

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att nedbringa de olyckor i trafiken och den skadegörelse på skog, skogsplanteringar och gröda som den täta älgstammen för med sig. Enligt jaktlagstiftningen bestämmer länsstyrelsen jakttidens längd vid älgjakt med hänsyn till tillgången på bete, stammens storlek, älgskador, trafikolycksriskerna och övriga förhållanden. Vid tilldelning av antalet älgar som får fällas inom ett licensområde skall länsstyrelsen bl.a. beakta att älgstammen inte tillåts bli för stor med hänsyn till risken för skador på gröda och skog och för trafikolyckor. Länsstyrelsen kan vidare förordna om särskild jakt efter älg, där det uppstått avsevärd skada på gröda eller skog eller där det föreligger påtaglig fara för sammanstötning mellan motorfordon och älg. Även om avskjutningen under senare år har ökat från ca 70 000 djur år 1977 till ca 175 000 djur år 1982, är älgstammen enligt jaktoch viltvårdsberedningens huvudbetänkande Vilt och Jakt alltjämt för stor inom vissa områden. Skogsstyrelsen har nyligen sammanställt en rapport om älgskador på skog. Enligt rapporten är det inom stora delar av landet nödvändigt att bättre anpassa älgstammens storlek till fodertillgången under vintern. Med hänsyn till vad som har redovisats i rapporten avser jag föreslå regeringen att uppdra åt naturvårdsverket att efter samråd med skogsstyrelsen utarbeta riktlinjer för länsstyrelsernas handläggning av älgjakten. Riktlinjerna skall syfta till att hålla älgstammen på en från skoglig synpunkt acceptabel nivå. Beträffande olyckorna i trafiken förutsätter jag att länsstyrelserna utnyttjar de möjligheter lagstiftningen ger att vidta åtgärder för att minska olycksfallsriskerna. Frågor om den framtida älgjaktens utformning bereds f. n. inom jordbruksdepartementet med anledning av jaktoch viltvårdsberedningens huvudbetänkande. Arbetet är inriktat på att proposition i dessa och andra jaktfrågor skall läggas fram till riksdagen år 1984.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är inte alla gånger, när man får svar på en fråga, som man har anledning att göra konstaterandet att det i stort sett var ett bra svar — men det gör jag vid detta tillfälle. Redan i min fråga till statsrådet konstaterade jag att den svenska älgstammen ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Detta avspeglas i ständigt höjda avskjutningssiffror. Jordbruksministern har redovisat en del av dessa siffror, och de överensstämmer med de siffror som jag har tagit fram. Denna enorma utveckling när det gäller antalet älgar i våra marker och den därav resulterade avskjutningen har betytt mycket för vår livsmedelsförsörjning. Men i takt med den ökande älgstammen har de negativa konsekvenserna av en för tät population blivit alltmer uppenbara. De senaste årens alltför stora älgstam har resulterat i kraftigt ökade betesskador på ungskog. Detta gäller inom många områden, inte bara inom vissa delar av landet. Andra negativa effekter är fler viltolyckor i trafiken och ökande skadegörelse på växande gröda. Tidigare var skogsskadorna huvudsakligen koncentrerade till begränsade områden där älgen uppehöll sig under vintern. Nu rapporteras skador mer allmänt, och hela plantoch ungskogsbestånd uppvisar sådana betesskador att återväxtarbetet måste göras om helt eller delvis. Under vårvintern 1983 har skogsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, låtit utföra en älgbetesinventering i sju län i olika delar av vårt land. De som gjort inventeringen kommer till den slutsatsen att ”älgens skadegörelse på skog i vissa delar av landet är av sådan omfattning att den inte kan tolereras”. Älgens betning på tallungskog ger stora förluster för såväl markägare som samhället. Ett av de områden som skogsstyrelsen låtit inventera i fråga om älgbeten är Gräsmark, som ligger i mellersta delarna av Värmlands län, inom Sunne kommun och nära gränsen till Norge. Detta område är bara ett av de undersökta som visar att nära hälften av tallungskogsarealen är mycket allvarligt betespåverkad, vilket resulterar i omfattande tillväxtoch kvalitetsförluster. Herr talman! Jordbruksministerns svar på min fråga visar klart att jordbruksministerns och mina målsättningar överensstämmer i den fråga det här gäller. Jag avvaktar med stort intresse jordbruksministerns vidare agerande i denna fråga.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om den svenska regeringen inte anser att rapporterna från Windscale är tillräckligt allvarliga för att frågan förs upp inför Pariskonventionen i enlighet med danska önskemål. Jag vill först bekräfta att frågan om Windscale-anläggningen diskuterades vid det nordiska miljöministermötet i Stockholm den 22 november. Frågan togs upp på danskt initiativ. Vid mötet nåddes enighet om att frågan bör tas upp inom konventionen om skydd för den marina miljön från utsläpp från landbaserade källor, den s.k. Pariskonventionen. Detta avses ske vid sammanträdet med kommissionens tekniska arbetsgrupp i mars nästa år. Det nordiska samarbetet i denna fråga kommer att fortsätta enligt beslut från mötet den 22 november. Syftet är att uppnå ett enigt nordiskt ställningstagande inför frågans behandling i Pariskommissionen.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

På den tiden —i samband med Aka-utredningen, som vi alla känner till -— kunde man se processen från urangruva, via anrikning till reaktorerna, och hur så småningom utbränt bränsle togs ut från reaktorerna. I detta fina panorama i utställningslokalen fanns det mot slutet en liten fyrkant inritad där det stod att avfallet från de svenska reaktorerna kommer att skickas utomlands. Detta var alla — socialdemokrater och andra kärnkraftsförespråkare och förmodligen också Svante Lundkvist — ganska nöjda med på den tiden. Som väl är har verkligheten retuscherat den här idylliska bilden litet grand. Det är mycket viktiga frågor som nu kommer upp. Vi får ständigt höra nya alarmerande rapporter från upparbetningsanläggningarna, både från La Hague i Frankrike och nu i höstas också från Windscale. Vi vet från danska källor att dessa frågor har drivits ganska hårt från dansk sida. De togs också, vilket framgår av svaret, upp på miljöministermötet som nyligen har avhållits här i Stockholm. Det är litet konstigt att det i jordbruksminister Svante Lundkvists pressmeddelande inte nämns någonting om Windscale. Det står bara att man har diskuterat den marina miljön. Det är ju litet knapphändigt. I dansk press togs de här sakerna upp mycket utförligt efter mötet, och där sades också att man tillsammans skulle försöka ta upp frågan, vilket jordbruksministern först nu säger i svaret på min fråga. Jag tycker att det är viktigt att denna information förs ut och att den inte utelämnas, som i det pressmeddelande som gick ut efter konferensen — speciellt som danskarna är mycket intresserade av den här frågan. En logisk följdfråga blir hur den svenska regeringen och jordbruksminis tern ser på de danska propåerna om att man bör skärpa kraven på sådana anläggningar som den i Windscale, den i La Hague och andra planerade anläggningar. Kommer den svenska regeringen att gå på en strängare linje som kräver mera och bättre kontroll av de här anläggningarna än tidigare?
Herr talman! Anledningen till att den här frågan inte nämndes i den svenska kommunikén utan det talades mera övergripande om vår havsmiljö var att detta var ett av överläggningsämnena vid miljöministermötet. Under punkten ”Övrigt” på dagordningen tog den danska miljöministern upp frågan, och vi blev snabbt ense om att vi borde se till att den här frågan kunde komma upp på Pariskommissionens sammanträde. Vi var inte mer än representanter för fyra länder av fem församlade, och vi ansåg också att det fanns anledning för oss att diskutera hur vi skulle formulera vårt gemensamma budskap. För svenskt vidkommande har vi den ståndpunkt som vi alltid har intagit. Det gäller att svara för att vi kan hantera och lagra avfallet på ett sådant sätt att människor och miljö inte kommer till skada, utan att det hela kan ske under betryggande former. Det är med den principiella inställningen vi kommer att gå till överläggningarna med de övriga nordiska länderna för att formulera hur vi gemensamt skall uppträda inför Pariskommissionen.
Herr talman! Jag tolkar helt enkelt Svante Lundkvists uttalande i det senaste anförandet så, att den svenska regeringen kommer att inta en restriktivare hållning och kräva skärpta bestämmelser för de här anläggningarna. Skall man leva upp till det som Svante Lundkvist skisserade i sitt senaste inlägg, måste det bli betydligt strängare bestämmelser både i Windscale och på andra ställen där sådana här upparbetningsanläggningar kommer att finnas i framtiden. Det gäller också nyetablerade sådana, som vi vet att det finns planer på att upprätta. Jag tycker att det är bra — om det är på det sättet — att den svenska regeringen nu har förstått att kärnkraften är en källa till föroreningar både av haven och av miljön i övrigt. Det är en medvetenhet som inte fanns, vare sig hos socialdemokrater eller andra, för tio år sedan.

Herr talman! Anders Dahlgren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att begränsa försurningen och om svaret är ja, hur det forsatta arbetet med försurningen kommer att vara organiserat. Anders Dahlgren har vidare frågat hur jag kommer att uppmärksamma koldioxidproblemet. Nr 44 Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Måndagen den vidga skogsvårdsstyrelsernas möjligheter att snabbt inventera försurnings 12 december 1983 skadornas omfattning i länens skogar. De negativa effekterna på hälsa och miljö av svavelutsläpp har sedan lång Om åtgärder mot tid tillbaka ägnats stor uppmärksamhet. Redan 1968 beslutades om generella försurning av mark regler för att begränsa svavelutsläppen från oljeeldning. 1976 lade den och vatten dåvarande socialdemokratiska regeringen fram en proposition med förslag till åtgärder för att kraftigt begränsa svavelutsläppen. I propositionen angavs som målsättning att svavelutsläppen skulle halveras fram till år 1985, vilket vi också kommer att klara. En ny lag om svavelhaltigt bränsle infördes. Med stöd av denna lag har förbud att förbränna eldningsolja med högre svavelhalt än 1 26 successivt införts. De föreslagna begränsningarna av svaveldioxidutsläppen kompletterades med åtgärder för att återställa redan försurade områden. En femårig försöksverksamhet med bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag startades. Vi fick härigenom kunskaper om effekter och metoder som var nödvändiga för den kalkningsverksamhet som nu fortsätter i större skala. Dessutom har försöksverksamhet med kalkning av skogsmark och grundvatten startats. Stora resurser satsas dessutom på fortsatt forskning om försurningen. Börje Stensson tar i sin fråga upp försurningsskadorna på skog, som är ett av de mest aktuella problemen f. n. De rapporter som kommer om skador på skog i södra Sverige har gjort att ökade insatser på detta område är nödvändiga. Bl. a. har regeringen ställt särskilda medel till skogsstyrelsens förfogande för inventeringar av skadorna på skog. Inventeringarna skall ge underlag för ett snabbt ställningstagande till behovet av noggrannare inventeringar och undersökningar. Mot den bakgrunden har tio län valts ut särskilt. Dessa län har bedömts vara de län som med största sannolikhet kan vara utsatta för skador. Givetvis kan skaderapportering få göras även från andra län. Blanketter härför och instruktion står till skogsvårdsstyrelsernas förfogande i den utsträckning man önskar. Underlag för sådan rapportering kan erhållas t.ex. i samband med skogsvårdskonsulenternas ordinarie förrättningsverksamhet. Eftersom en stor del av svavelnedfallet över Sverige kommer från andra länder, har det internationella arbetet med försurningsfrågorna sedan länge drivits aktivt, såväl i olika internationella organisationer som genom bilaterala kontakter. Den svenska nationalrapporten till FN-konferensen 1972 var ett exempel på initiativ för att tidigt få i gång det internationella arbetet. Detta arbete fortsatte sedan under 1970-talet, bl.a. inom OECD, och ledde fram till ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, vilken konvention undertecknades år 1979. På svenskt initiativ beslutade de nordiska miljöoch statsministrarna hösten 1982 att utarbeta ett gemensamt nordiskt förslag för att minska svavelutsläppen i Europa. Detta ledde senare fram till det förslag till program som de nordiska länderna lade fram i juni i år om en minskning av svavelutsläppen i Europa 79 med 30 26 under en tioårsperiod. Förslaget fick då stöd av Canada, Schweiz, Västtyskland och Österrike. Flertalet övriga länder som biträtt konventionen har uttalat en positiv inställning till det nordiska programmet. Jag anser att det positiva mottagandet av förslaget är en framgång och ser det som ett bevis på att attityden nu håller på att förändras. De nordiska miljöministrarna har nyligen på min inbjudan besökt Stockholm för att diskutera det fortsatta arbetet inom konventionens ram. Vi blev eniga om att arbetet nu i första hand bör inriktas på att söka bredda stödet för det nordiska förslaget. Vi är också överens om att fortsatt samverkan inför nästa sammanträde med konventionsländerna i första hand bör sökas med de länder som stött förslaget. Vid det nyligen hållna nordiska statsministermötet i Stockholm uttalade statsministrarna sitt stöd för miljöministrarnas agerande i denna fråga. Bilaterala kontakter i försurningsfrågan förekommer också med flera länder, bl.a. med Västttyskland och flera länder i Östeuropa. Anders Dahlgren har tagit upp frågan om koleldning. I beslutet 1981 om energipolitiken beräknades att användningen av kol skulle vara 4-6 miljoner ton 1990. En viss kolanvändning accepterades sålunda, främst för att ersätta olja. När det gäller miljökraven lade den borgerliga trepartiregeringen våren 1981 fram förslag till riktlinjer för energipolitiken som innebar att ett utsläpp av högst 2 100 ton svavel per år skulle tillåtas från en eldningsanläggning fram till 1988, varefter gränsen skulle sänkas till 1 600 ton per år. Från socialdemokratisk sida motsatte vi oss förslaget, som vi fann otillräckligt i jämförelse med den praxis som redan börjat tillämpas. Riksdagens beslut blev också att skicka tillbaka förslaget till regeringen, som borde återkomma redan år 1982 med förslag till skärpta miljökrav. Den dåvarande borgerliga regeringen återkom i försurningspropositionen 1982 med ytterligare ett förslag, där utsläppsgränserna sänkts till 800 ton svavel per år för anläggningar som tas i drift före utgången av år 1989. Därefter skulle gränsen sänkas till 600 ton per år. Inte heller det förslaget ansåg vi oss kunna godta. Ett slutligt ställningstagande till utsläppsnormer borde vänta till dess resultatet av det pågående utredningsoch remissarbetet finns. Fram till dess borde man tillämpa den mer skärpta praxis som gällt vid prövning i koncessionsnämnden. Förslagen i försurningspropositionen innebar också lättnader i kraven för utsläpp från mindre förbränningsanläggningar. När det gäller den frågan har den nuvarande regeringen redan beslutat om skärpningar som innebär att kol med högre svavelhalt än 0,6-0,7 20 endast kommer att tillåtas övergångsvis och i befintliga anläggningar. Regeringen avser nu att gå vidare genom att lämna en kolproposition till riksdagen nästa år. Utgångspunkten är att ca 25 koleldade förbränningsanläggningar skall uppföras med långt gående krav på miljöskyddsåtgärder. Frågan om tillståndsprövning för kolanvändning kommer också att tas upp i detta sammanhang. Som jag redovisat har stora insatser redan gjorts mot försurningen, men utvecklingen visar att det blir nödvändigt med fortsatta kraftfulla åtgärder i framtiden. Detta kräver insatser av såväl olika myndigheter och organisatio Nr 44 ner som övriga berörda. De insatser som görs på olika områden måste Måndagen den naturligtvis samordnas. Jag anser att det är en uppgift för regeringen att svara 12 december 1983 för detta. Koldioxidproblemet anses vara ett av de största globala miljöhoten för framtiden, vilket vi också framhållit i internationella sammanhang. De klimatförändringar som en fortsatt ökning av kolodioxidhalten i luften medför påverkar alla länder, oberoende av var utsläppen sker. Forskningsinsatser för att öka våra kunskaper om kolcykeln och hur ökande koldioxidhalter påverkar klimat och växtlighet är angelägna. Det är också viktigt att denna forskning på olika håll i världen samordnas. Internationellt samarbete pågår med medverkan bl.a. från FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsmeteorologorganisationen, WMO. Regeringen har ökat anslaget till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm med hänsyn till de ökade resurser som krävs för forskning på detta område.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag beklagar att svaret är mera tillbakablickande än framåtsyftande. Jag skall inte nu ta upp jordbruksministerns beskrivning av vad som har varit. Jag nöjer mig med att konstatera att den i väsentliga delar är felaktig. Då den dessutom snart är historia anser jag att dagens och morgondagens åtgärder är viktigare, om vi skall komma till rätta med luftföroreningarna och värja oss mot det hot som den tilltagande försurningen innebär. I det alltmera frostiga politiska klimat som utbreder sig på grund av en del regeringsåtgärder kan jordbruksministern sannolikt i den här speciella frågan glädja sig åt en stor politisk majoritet i riksdagen, om jordbruksministern börjar vara aktiv i försurningsfrågan. Men då krävs mer än vad dagens svar antyder. Jag utgår nämligen som en naturlig sak ifrån att luftföroreningarna utgör ett stort nationellt miljöhot mot skog, mark och vatten. Därför är det en skyldighet för oss att arbeta mot samma mål. Vi kan diskutera detaljer, men den övergripande strategin bör vi vara överens om — den bör vara gemensam. Jag tycker med utgångspunkt i det svar som jag har fått att regeringens strategi är oklar. När det gäller organiserandet och samordningen av åtgärder mot luftföroreningarna säger jordbruksministern att det är en uppgift för regeringen att svara för. Javisst är det så. Det var också därför som vi exempelvis gav miljövårdsberedningen, som är regeringens eget organ, i uppgift att svara för samordningen. Regeringen kan naturligtvis välja andra lösningar. Men svaret ger ingen som helst antydan om hur man har tänkt sig gå till väga. Man talar inte ens om huruvida samordningen fortsättningsvis skall ligga hos jordbruksdepartementet. Det är väl inte så att UD eller statsrådsberedningen skall ta över denna viktiga uppgift? Det vore därför bra om jordbruksministern preciserade sig och berättade litet grand om hur regeringen har tänkt sig samordningen och vilka aktiviteter utöver kolpropositionen som kan 81 väntas nationellt och internationellt. Det är viktigt därför att av svaret framgår att den enda aktivitet som har utförts under mer än ett års tid är ett fortsatt gott samarbete med de nordiska länderna. Därutöver har ett förslag om att åstadkomma en 30-procentig nedskärning av luftföroreningarna under en tioårsperiod välsignats av de nordiska statsministrarna. Ja, det skulle ha varit en sensation, herr jordbruksministern, om motsatsen hade meddelats. En 30-procentig nedskärning under en tioårsperiod är i sig ingen dålig målsättning — det vill jag gärna säga — i vetskap om hur svårt det är att internationellt snabbt kunna åstadkomma resultat. Men mot bakgrund av de skador som nu har inrapporterats, främst från Västtyskland och Holland, och med tanke på skadorna på skogen i vårt eget land, ifrågasätter jag om inte målsättningen bör höjas till kanske 50 96 eller tidsperioden dras ned till fem år efter beslut. Jag vill uppmana jordbruksministern att arbeta för en sådan lösning. Både skogsoch vattenskadorna är nu så påtagliga och stora att det krävs ökade ambitioner. I sitt svar säger jordbruksministern att det redan har gjorts stora insatser mot försurningen, och det kan jag hålla med om, även om jag inte till fullo delar hans uppfattning om hur och när dessa insatser har gjorts. I svaret säger jordbruksministern vidare att utvecklingen visar att det blir nödvändigt med fortsatta kraftfulla åtgärder i framtiden. Ja, det är vi helt överens om. Men eftersom jordbruksministern inte antyder något därom i svaret måste jag fråga vilka åtgärder han därmed aviserar. I svaret talas inte om något annat än en fortsatt försöksverksamhet med kalkning av skog, inventering av skador på skog i södra Sverige och fortsatt sammanträffande med andra länders miljöansvariga. Inga som helst konkreta förslag till åtgärder för att verkligen komma till rätta med försurningen och dess orsaker kan jag finna i svaret. Det närmaste man kommer konkret i den vägen, herr jordbruksminister, är när jordbruksministern försäkrar att det nu finns blanketter med särskild ifyllnadsinstruktion tillgänglig för skogsvårdsstyrelserna så att de på ett korrekt sätt kan rapportera in dessa skador. Men det är inte detta vi behöver. Det är inte nya blanketter som skall lösa dessa problem. Inte heller löser vi problemen genom att koncentrera oss på försök med kalkning. Vi är ju överens om att det är enbart en medicinering. Jag vågar påstå att vi i dag vet tillräckligt mycket om försurningen för att kunna sätta in åtgärder mot den. Vi vet att svavelutsläppen i samband med fossileldning utgör en dominerande källa till försurning. En given åtgärd måste alltså vara att begränsa användningen av sådana bränslen och samtidigt rena de utsläpp som ändå sker. Men det talar jordbruksministern inte om i svaret. Jordbruksministern anser uppenbarligen att det inte finns ett tillräckligt underlag för att vidta åtgärder mot användningen av kol. Det är en ståndpunkt som vi länge har kunnat konstatera. Tydligast kom den fram förra våren, när man med hänvisning till pågående utredningar inte ville gå med på vår begäran om en skärpning av utsläppskraven när det gällde eldning med kol. Man hänvisade till resultatet av projektet Kol — Hälsa — Miljö. Men det projektet har nu presenterat sitt resultat, ett kolvänligt resultat som mycket riktigt också tillbakavisats av de tunga remissinstanserna och miljörörelsen. Mot den bakgrunden är det uppenbart att regeringen nu måste redovisa hur man skall hantera hela frågan. Det skall vi göra nästa år, förklarar jordbruksministern i svaret. Han säger inte ens att det blir till våren utan bara att det blir någon gång nästa år. Och det som då kommer är symtomatiskt nog inte en försurningsproposition utan en kolproposition. Mot bakgrund av jordbruksministerns svar är jag rädd att namnet också återspeglar skillnaden i attityd mellan den nuvarande regeringen och den förra när det gäller prioriteringarna. Om jordbruksministerns svar när det gäller försurningen är tunt, skulle jag vilja säga att det är i en högre grad urvattnat när det gäller koldioxidproblemet. Jordbruksministern talar helt riktigt om koldioxidfrågan som ett av de kanske viktigaste miljöproblemen framöver, men inte heller här drar han några konsekvenser av sitt resonemang — inga andra än att vi skall öka forskningen. Och visst måste vi det, men det räcker inte. Vi måste självklart reducera utsläppen av koldioxid genom att minska förbränningen av de fossila bränslena. Om detta nämner Svante Lundkvist ingenting. Han går faktiskt så långt att han inte ens säger att det är de fossila bränslena som skapar koldioxidproblemet. Det är litet förvånande, för jordbruksministern vet att det är på det sättet. Han vet också att det i ökad takt kommer fram svenskt och utländskt material, som pekar på allvaret när det gäller koldioxidproblemet. Delar av materialet visar också att de globala klimatförändringarna kan komma snabbare än vad man hittills har trott. Man kan nog säga att koldioxidproblemet under 1983 har blivit alltmer akut och dramatiskt. Herr talman! I min interpellation till jordbruksministern har jag tagit upp två av de allvarligaste miljöproblem som vi står inför i dag: försurningen och koldioxidproblemet. Tyvärr har jag tvingats konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte delar min och många andras stora oro för dessa problem. Det gäller såväl enskilda människor som miljöorganisationer, skogsbrukare och forskare. Jag har också tvingats konstatera att Sverige i de här frågorna är på väg att halka efter, inte när det gäller forskning eller kunskap om problemen utan i stället när det gäller det politiska ansvarstagandet. I fråga efter fråga är det nu andra länder som tar ledningen i arbetet mot miljöproblemen. Västtyskland visar i dag upp en febril aktivitet på försurningsområdet. Västtyskland går före Sverige i uppställandet av krav på avgasrening för bilarna. I USA förs koldioxidproblemet fram av myndigheter och politiska organ. Sverige går inte längre i spetsen. I själva verket har det gått så långt att man genom svagt svenskt agerande underminerar andra länders förtroende för våra miljöambitioner. I internationella officiella sammanhang uppmärksammar man att Sverige inte ens fullgör sina ekonomiska åtaganden i arbetet mot försurningen. För Sverige har det alltid varit en hederssak att göra rätt för sig i internationella sammanhang när det gäller kostnaderna. Vi har inte sparat på våra insatser och bidrag.

Inte mindre besvärande var att när bidraget för att täcka bristerna i 1983 års budget och frivilliga bidrag för åren 1984-1985 diskuterades var Sverige tyst. Flertalet andra länder angav vilka möjligheter man såg framför sig, exempelvis Turkiet, Österrike, Finland, Västtyskland, Danmark, EG, Storbritannien, Kanada, Spanien, USA och Frankrike. Men Sverige var tyst. Jag tycker att det är genant att till det arbete som till så stor del Sverige står som fadder till, och till vilket vi hyser så stor tilltro när de långväga luftföroreningarna skall begränsas, betalar inte Sverige sina skulder eller fullgör sina förpliktelser. Jag hoppas att det inträffade inte skall upprepas, men det krävs nog att jordbruksministern ägnar litet personlig omtanke åt Sveriges miljöanseende i fortsättningen. I svaret hade jag väntat mig en redogörelse över de nya bilaterala länderavtal som regeringen träffat på miljöområdet. Av svaret framgår att inget nytt sådant avtal har träffats — det som finns med DDR är tydligen fortfarande det enda — och att de mer organiserade bilaterala kontakter som togs under min tid fortsätter. Det är glädjande att de kontakterna upprätthålls, men frågan måste då ställas, med hänsyn till att jordbruksministerns under oppositionsåren stående recept för att komma till rätta med internationella miljöproblem alltid var just tillskapandet av biaterala avtal: Varför prioriteras inte nu den verksamheten? Varför ägnar sig inte jordbruksministern själv i större omfattning åt att skapa nya kontakter på ministernivå? Jag drar självklart inte slutsatsen att den bristande aktiviteten beror på ointresse, men jag är förundrad över att regeringen inte visat någon strategi för att påskynda en lösning i fråga om de långväga luftföroreningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret på min fråga om ökade resurser för att snabbt spåra försurningsskador på den svenska skogen. Jag ser det som värdefullt att svaret på min fråga kunde lämnas i samband med att förre jordbruksministern Anders Dahlgren, nuvarande andre vice talman, får svar på sin interpellation om planerade åtgärder mot försurningen av mark och vatten. Anders Dahlgren underlät att tala om vad som kan ha hänt under de icke-socialistiska regeringsåren, men jag kan betyga att under de sista tre åren, och även under det sista året under den tidigare mandatperioden, 1978/79, rådde en stor aktivitet på detta område. Det kan väl sägas att Eric Enlund under sin tid som jordbruksminister hade att föra Sveriges talan vid konferensen i Genåve 1979. Denna konferens var ju en bas för den konvention som antogs vid försurningskonferensen i Stockholm i juni 1982. Så det har hänt åtskilligt på detta område. Den omedelbara bakgrunden till min fråga är det förhållandet att regeringen ställt särskilda medel till skogsstyrelsens förfogande för inventeringar av skadorna på skog i södra Sverige. Avsikten med inventeringarna är att ge underlag för ett snabbt ställningstagande till behovet av noggrannare inventeringar och undersökningar. Det talas om tio län i södra Sverige som tilldelas extra medel för ifrågavarande inventeringar. Med viss förvåning konstaterar jag att när man tar med nästan hälften av alla våra län kommer dock inte Östergötland med som en del av södra Sverige. Visserligen har kanske Östergötland en något kalkrikare berggrund än västgötalänen på samma breddgrad, men de skador som nu tycks visa sig vara mycket uttalade är inte bara de som härrör sig från markförgiftningen utan även nedfallets skador på trädens barrmassa, som åstadkommer en smygande skogsdöd. Mot den bakgrunden ser jag det som angeläget att regeringen ökar på de medel som gör det möjligt för flera skogsvårdsstyrelser att intensifiera inventeringar och undersökningar. Jordbruksministern antyder i sitt svar till mig att skogsvårdsstyrelserna har fria händer att göra inventeringar. Det är bara att rekvirera rapportblanketter, säger jordbruksministern. Får jag citera ur svaret: ”Blanketter härför och instruktion står till skogsvårdsstyrelsernas förfogande i den utsträckning man önskar.” Herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet Svante Lundkvist! Detta är kanske ett svar man kan ge en riksdagsledamot, som kan anses vara lekman på skogsvårdsområdet, men jag undrar vad skogsvårdspersonalen tänker och tycker när de får ett sådant svar under ögonen. Jag vet att många följer skogsdebatten, inte minst när Svante Lundkvist yttrar sig. Vi brukar ibland tala om försurningschocker under vårflodsveckorna. Jag tror nästan att vi under de 15 månader som vi har haft en socialdemokratisk regering har fått vissa chocker när det gäller skogsvården. Både proffsskogsvårdare och skogsägare har reagerat surt vid flera tillfällen. — Detta var en parentes. Jag får kanske återgå till mitt skrivna manus, det känns tryggare så. Statsrådet talar om det självklara att skogsvårdsstyrelserna har fria händer att rekvirera och fylla i blanketter. Det tror jag att de räknade med tidigare — även om man ibland kan fundera över hur mycket departementet direkt vill styra skogsvården, enkannerligen när det gäller avverkningarna. Nej, statsrådet, det är inte fria händer skogsvårdsstyrelserna vill ha besked om, utan det är besked om att få fler händer för att snabbt utföra inventeringar och undersökningar om försurningsskadorna i länens skogar. Herr talman! För över två år sedan var det en stor konferens på ELMIA i Jönköping, varvid diskuterades och informerades om försurningsproblemen i vår natur. Där sades bl.a. att försurningen var och är en av skogsindustrins viktigaste miljöfrågor. I ett referat från denna konferens —i en skogsindustritidskrift — sades att en av skogsindustrins viktigaste frågor på lång sikt är vad som kommer att hända med den för luftförsurningen exponerade svenska skogen. Man sade att målet är att få klarhet i vad försurningen kommer att innebära regionalt för skogsproduktionen och att få fram ekologiskt korrekt avpassade botemedel. Det kan alltså anses klarlagt att skogsindustrin har ett mycket stort intresse i dessa frågor. Det är ju livsavgörande för denna industri att skogsråvaran säkras. Jag vill fråga jordbruksministern hur regeringen tar till vara detta intresse från skogsindustrins sida vid planeringen av fortsatta åtgärdsprogram för att motverka försurningsskadorna på den svenska skogen. Frågorna kring försurningsskadorna i skogen är speciellt viktiga även ur den synvinkeln att skilda forskningsprojekt i det förgångna beträffande försurningsskadorna i skogen redovisar skilda slutsatser. Det kan ha bidragit till att vår beredskap inte är den allra bästa. Litet yrvakna åhör vi de redogörelser som kommer nedifrån Västtyskland och det övriga Centraleuropa. I det senaste numret av ett informationsblad från sekreteriatet för framtidsstudier, utgiven av forskningsrådsnämnden, talas om forskningsprojekt för ett par tre år sedan i Norge för att studera det sura regnets effekter bl.a. på skog och fisk. I Sverige fick man i projektet Barrskogslandets ekologi i uppgift att göra ett program för bedömning av hur skog reagerar på surt nedfall. Båda dessa forskningsprojekt kom år 1980 till resultatet att syraregn inte skadar skogen. I det svenska projektet talar man t.o.m. om en viss ökad stamtillväxt som resultat av syrabevattningen. Kanhända var det då många som drog en lättnadens suck. Men den fristen blev kort. Under 1970-talets sista år och 1980-talets första kom mycket alarmerande rapporter om skogsdöd i Centraleuropa. Forskare där ansåg det stå klart att luftföroreningar bar skulden. Det skall också sägas att Svante Odén i sin larmrapport så tidigt som år 1967 uttryckte starka farhågor för att även skogen skulle vara i riskzonen för försurningsskador. Han talade om svåra menliga följder för vår skogsproduktion. Man kunde vara impertinent och fråga: Var den dåvarande socialdemokratiska regeringen vid det tillfället vaken inför vad som kunde drabba vår skogsproduktion, leveranserna av skogsråvara till industrin och därav påverkade viktiga exportinkomster? Hur som helst: Rapporterna om försurningsskadorna på skogen i såväl Centraleuropa som Amerika har blivit alltmer alarmerande. Massmedia har på skilda sätt aktualiserat problemen. Det är bra. Vi behöver beredas på de kostnader som hänger samman med förebyggande åtgärder på miljöområdet även i detta avseende. Tidningen Land har bl.a. gjort en omfattande redovisning av förhållandena i Västtyskland vad gäller försurningsskadorna på skogen. Skogsstyrelsen har haft sina experter på plats i Centraleuropa, där försurningsskadorna på skogen är mest uttalade. Ett resultat av dessa skilda aktiviteter är väl regeringens beslut att nu ge särskilda medel till skogsstyrelsen för snabb inventering av försurningsskadorna och deras omfattning i vissa läns skogsbestånd. Vad jag slutligen vill framhålla är att jag förväntar mig att jordbruksministern visar sitt stora intresse för skogsfrågor även på detta område, genom att se till att ytterligare medel blir tillgängliga för skogsstyrelsen så att inventeringar och undersökningar kan göras snabbt i flera än de tio prioriterade länen. Ur jordbruksministerns synvinkel bör det kännas angeläget att vidta åtgärder som kan klarlägga hur vi skall bete oss gentemot de stora risker svensk skog löper i det miljöläge vi är i. Hur stor bedömer jordbruksministern risken för försurningsskador i Sveriges skogar vara? Är bedömningen av den arten att ökade resurser kan tilldelas skogsstyrelsen? Jag tror att det också har sagts att den här undersökningen skall leda fram till jämförande studier internationellt. Är det så tycker jag att vi på detta område borde försöka vara något av en spjutspets. Om denna summa på 2,5 miljoner, fördelade på tio län, skulle vara någonting som kan leda fram till internationella jämförelser, tycker jag att det är litet magstarkt. Den bör i så fall ökas, så att vi kan göra oss jämförbara internationellt. Får jag vidare fråga: Hur är kontakten med skogsindustrin för att eventuellt få stöd från denna näring? Det kan gälla experter och forskningspengar för gemensamma projekt. Visserligen är det så att regeringen genom en proposition tar tillbaka möjligheten att göra avdrag för forskningsanslag inom industrin, men det kan hända att det inte är för sent att ändra på det, så att man även på denna väg kan få fram forskningsanslag för gemensamma ansträngningar. Ytterligare en fråga: Om nu denna snabba inventering ger vid handen att skadorna är av den omfattningen att avverkning måste ske omgående — ungefär som nere i Centraleuropa, där man övervägar att avverka stora områden genom kalhyggen för att motverka spridning av skadorna — har då regeringen någon beredskap inför ett sådant läge? Även om forskarna i Sverige varit litet oense tidigare, får man väl säga att de nu är ganska eniga om att syrabelastningen på vår miljö måste minskas. I det långa loppet tål inte våra skogar ett fortsatt surt nedfall. En utveckling av skogsskadorna liknande den i Centraleuropa skulle i vårt land få katastrofala följder för skogsbruket och därmed också för nationens och medborgarnas ekonomi och levnadsnivå. En annan fara, som kanske gynnar skogen men som kan få katastrofala följder för miljön i övrigt, är den tidpunkt då kvävenedfallet blir så stort att skogen inte kan ta hand om det. Detta att medelstilldelningen skulle vara ett inslag i ett gemensamt internationellt projekt gör att jag vill understryka behovet av att flera län får möjligheter att vara med i den svenska kartläggningen.

Herr talman! Om det skulle vara så att herr Stensson känner sig yrvaken inför det som skett i Tyskland, får det stå för hans räkning. Jag tror att för den som varit med under en längre tid och varnat för den här risken, kom det inte som någon överraskning. Hur stor, frågar herr Stensson, bedömer jag att risken är för att den svenska skogen kan vara skadad. Jag bedömer det som en mycket stor risk. Jag gör den bedömningen att man bör ställa de resurser till förfogande som är nödvändiga för att vi skall kunna komma underfund med vad som är på gång i den svenska skogen och vilka risker vi löper. Den första inventering som nu görs under ledning av skogsstyrelsen, därför att man där kanske ändå har den största förmågan att bedöma var man i första hand bör sätta in åtgärder, beräknas vara färdig redan under december månad. Den får följas av en utvärdering, och sedan kan vi snabbt gå vidare och bedöma vad som behöver göras i fortsättningen. Det kommer inte att bero på pengar, om vi skall inventera hur tillståndet är i de svenska skogarna. När det gäller forskningen satsar naturvårdsverket mer på försurningsforskning — speciellt skog, mark och grundvatten — än på något annat område. Beträffande relationerna till skogsindustrin har skogsindustrin relativt sent förstått den stora risk som vi möter här, men vi skall ta till vara varje möjlighet att få intresserat folk och resurser till förfogande även från den kanten för den stora uppgift vi har framför oss att komma till rätta med dessa problem. Sedan skulle jag vilja säga till Anders Dahlgren att innan man går ut och försöker framställa Sverige som det land som inte betalar för sig kanske man borde ta reda på de verkliga förhållandena. Redan i juni månad hade jag tillfälle att som företrädare inte bara för Sverige utan för de nordiska länderna i Gené&ve vid den konventionens första sammanträde inte bara framföra vårt gemensamma program utan också markera den ekonomiska satsning som Sverige var berett att göra och som vi också har gjort. Att det har uppstått något missförstånd på ECE-sekretariatet, tycker jag inte att man skall belasta den svenska hedern med på det sätt som Anders Dahlgren gjorde här. Den uppläggning som Anders Dahlgren valde i sin interpellation tvingar mig till några kommentarer. Det är en i sin skildring av vad som har hänt på detta område ganska häpnadsväckande interpellation. Han tycks i interpellationen, och även i sitt inlägg, bortse från — trots den insikt som han borde ha — att de problem som vi nu talar om inte upptäcktes förrän efter 1976 när han själv blev miljöminister. Han borde också veta att det inte var först då som åtgärder började vidtas. Anders Dahlgren talar i sin interpellation om att han lagt grunden för kampen mot försurningen. Får jag bara i all blygsamhet erinra Anders Dahlgren om att han fick ta över den färdiga proposition som den socialdemokratiska regeringen på sommaren 1976 levererade till riksdagen. I denna proposition lade vi upp riktlinjerna för det arbete som sedan har genomförts och som tog sikte på att vi skulle halvera försurningen under den närmaste tioårsperioden i det här landet. Det ser ut som om vi skall lyckas med den uppgiften. Det är bra att Anders Dahlgren under sin tid som miljöminister har fullföljt detta arbete, men det får vara någon måtta på de brösttoner man tar till. Anders Dahlgren drar sig inte för att försöka göra gällande att socialdemokraterna har varit mindre angelägna än centerpartiet och mittenregeringen att skärpa begränsningarna när det gäller utsläpp av försurande ämnen i samband med koleldning. Han upprepar det gamla tricket att framställa det som om socialdemokrater och moderater från samma utgångspunkt fällde hans dåligt underbyggda proposition våren 1982, trots att han vet att vi fällde den av helt motsatta skäl än de som anfördes av moderaterna. Han borde också veta att vi har tillämpat den hårdare praxis som vi talade om vid det här tillfället. Anders Dahlgren talar om socialdemokratins ambitioner att föra in kol i stor omfattning i det svenska energisystemet, när han i hederlighetens namn borde veta att vi håller oss inom ramen för de mängder som riksdagen uttalat sig för i hittills gällande program för energipolitiken. Han påstår att vi inte reagerar inför larmrapporterna om försurningens effekter på skogarna i Västtyskland och att passiviteten präglar de svenska insatserna. Han påstår att de svenska politiska engagemangen på internationell nivå på det hela taget ligger nere. Jag har bara en förhoppning — jag hade en förhoppning, nu är den tyvärr grusad — nämligen att Anders Dahlgren inte själv hade skrivit den här interpellationen. Så dåligt kan rimligen inte hans intresse för miljöfrågorna vara att han inte följt med hur den svenska regeringen har arbetat i dessa frågor. Jag behöver inte upprepa den redovisning som jag har gett i intepellationssvaret. Får jag nu emellertid erinra Anders Dahlgren om att jag under oppositionstiden fick tjata ganska länge innan Anders Dahlgren fullföljde den kontaktverksamhet på bilateral basis som jag hade påbörjat. Det gladde mig när Anders Dahlgren ändå gjorde det under det sista året av sin miljöministertid. Jag gladde mig också åt den aktivitet som utvecklades under våren 1982. Jag har alltid tyckt att man skall kosta på sig att vara generös när man ser att den som man vill påverka verkligen tar intryck. Jag upplevde att Anders Dahlgren tog intryck, och jag gladde mig åt det. Det viktigaste är trots allt att något blir uträttat. När det gäller så allvarliga problem som dem som vi här står inför har jag uppfattningen att vi borde ta vara på den enighet som ändå tycks finnas om behovet av kraftfulla åtgärder, i stället för att på ett felaktigt sätt beskriva vad som hittills har skett och misstänkliggöra varandra. Jag ser t.o.m. en möjlighet, herr talman, att man i kampen mot försurningen skulle kunna få till stånd ett samarbete mellan öst och väst. De kontakter som Anders Dahlgren tror att vi inte har men som vi har ger mig anledning att dra slutsatserna att möjligheterna härtill kan vara ganska goda.

Innan jag gick hit fick departementet ett telefonsamtal från en skogsägare i Fjärås. Han hade varit ute och tittat på sina ägor och sin skog. Han hade haft en sakkunnig med sig, och denne sakkunnige hade konstaterat att det redan fanns en försurningstendens. Skogsägaren blev orolig, ringde upp departementet och sade: Sluta nu med det partipolitiska käbblet! Säg till de andra att ni skall sluta med det och i stället försöka ta gemensamma tag för att klara av dessa problem. Jag har den uppfattningen att det är vad som borde vara uppgiften i dag. Regeringen kommer för sin del att driva kampen mot försurningen med all den kraft som kan mobiliseras, både på det nationella och på det internationella planet. Därför skulle det nu vara välgörande om vi kunde konkretisera ossidet samarbete som borde ske för att komma till rätta med dessa problem. Anders Dahlgren har i sitt anförande talat om att han inte ser några framåtsyftande åtgärder och att han vill veta hur vi tänker organisera jobbet. Till att börja med har jag i mitt svar redogjort för vad det är som vi fortlöpande håller på med. Jag har redovisat hur vi kommer att hålla tillbaka varje försök att tumma på hårda krav när det gäller anläggningar av olika slag, såväl industrisom förbränningsanläggningar. Vi kommer att behöva — och arbetar för — ett brett program på den punkten. Det är icke bara kolförbränningen, även om den är viktig, som kommer in i den här bilden. Jag kant.ex. nämna bilavgaserna. Jag kan avslöja att vi även i denna fråga har internationella kontakter och att vi har målsättningen att vi också på denna punkt — vilket ser ut att lyckas — skall få en så bred samverkan som möjligt för att kunna attackera problemen. Jag kan också nämna handelsgödseleffekterna. Jag är övertygad om att jag också på denna punkt kan räkna med Anders Dahlgrens stöd för de åtgärder som vi i dessa stycken kan komma att föreslå när vi har diskuterat färdigt kring den utredning som har genomförts av den s.k. Engströmska kommittén. Det kommer alltså att ges många tillfällen till att ta gemensamma tag för att komma åt dessa problem. Vi har höjt anslagen till forskning och kalkning. Jag delar uppfattningen att kalkning bara är en medicin som inte löser några problem och att vi i stället måste gå in och lösa problemen i förväg. Fortlöpande kommer vi att sätta in våra krafter på att göra vad som över huvud taget är möjligt för att motverka försurningsriskerna. Det kan mycket väl hända att siffran 30 26, som de nordiska länderna valde som en utgångspunkt för sitt program, kan komma att bli högre, även på den internationella nivån. Herr talman! Jag får återkomma i nästa replik med resterande synpunkter.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som jordbruksministern har, att dessa frågor är så stora och viktiga att vi på något sätt borde kunna hitta en gemensam strategi. Men det är naturligtvis inte enkelt, när jordbrukministern föredrar att gräva i historien och framställa saker och ting, som jag uppfattar det, på ett felaktigt sätt. Det är inte så som han säger. Ni gav exempelvis till valet ut en bok om våra miljöåtgärder, och vi bemötte den. Jordbruksministern var ute och reste inför valet och talade om Nr 44 att det var viktigt att gå före i ett internationellt engagemang. Och så dröjer Måndagen den jag, av ren artighet och vänlighet mot jordbruksministern, ett helt år innan — 12 december 1983 jag framställer denna interpellation för att få veta vad regeringen har gjort. Jag tvingas i dag konstatera, precis som jag sade förut, att ni fortsätter det Om åtgärder mot nordiska samarbetet. Statsministrarna välsignar ert arbete. Ni åker till försurning av mark Gené&ve. Men sedan händer det inte mycket mer. Detta tycker jag är för litet, — och vatten i den situation som nu har utvecklats. Det kan mycket väl bli så, herr jordbruksminister, att jordbruksministerns stora engagemang för att få fram virke till de svenska skogsindustrierna snabbt kan förbytas så att jordbruksministern får förändra skogsvårdslagen för att kvarhålla skog och i stället inrikta avverkningarna på den döda skogen. Det kommer då att vara ett stort problem för Sverige, ett stort problem för vår ekonomi och för våra naturresurser, om skogen dör i en sådan omfattning att vi måste förändra hela vår skogspolitik. Det skulle i och för sig inte förvåna mig, när man nu talar om 50-procentiga skador i Västtyskland. Det finns ingenting som säger att vi inte har den effekten i Sverige om några år. 80 90 av det sura regnet får vi från andra länder. De 20 90 som vi själva bidrar med är i och för sig viktiga, men det är dessa 80 90 vi måste komma till rätta med först — även om vi naturligtvis skall gå före med strängare bestämmelser än alla andra. Jag skulle vilja uppmana jordbruksministern att i denna situation ta initiativet till en ny politikerkonferens. Bjud gärna in de ansvariga politikerna i konventionsländerna till Sverige och diskutera denna fråga! Spara inte någon möda! Detta kan nämligen vara ett av våra ödesproblem, herr jordbruksminister. Får jag sedan säga att det var bra att jordbruksministern var i Geneve i juni. Men det var inte bra att sekreteraren vid mötet i Genåve i november tvingades konstatera att Sverige är det enda land som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser. Rapportören säger t.o.m. att en sådan markering får betraktas som anmärkningsvärd och att det sålunda är utomordentligt angeläget att statsmakterna i god tid, helst före aktuellt verksamhetsår, inbetalar medlen. Jag vidhåller att detta är genant för Sverige, herr jordbruksminister, mycket genant. Det kan ske misstag, men låt inte UD:s och budgetdepartementets sparnit drivas i överkant, så att vii alla internationella organisationer betalar våra bidrag i slutet av verksamhetsperioden. Det är inte att föregå med gott exempel.

Jag har sagt att detta i och för sig är en bra målsättning med hänsyn till hur svårt det är att internationellt komma fram till ett sådant gemensamt resultat, beroende på ländernas olika ekonomier. Men med tanke på vad som nu händer har jag ifrågasatt om inte nedskärningen ändå är för låg. Därför är jag glad över att höra jordbruksministern säga att vi kanske får fundera på att gå 9 fram med ett ännu radikalare förslag. Jordbruksministern skall veta att han där har mitt och många andras stöd. Detta är nämligen en så viktig fråga att jag tycker att vi skall lägga bort de politiska markeringarna. Låt oss skapa en gemensam strategi! Detta är en ödesfråga, herr jordbruksminister, och då kräver jag att jordbruksministern är aktiv. Det räcker inte med att skicka ut statssekreterare och andra medarbetare, utan jordbruksministern måste själv öppna dörrarna och förklara för de andra ministrarna vad det är fråga om.

Herr talman! Jordbruksministern vill antyda att jag lät överraskad över de förhållanden som redovisas från Centraleuropa. Vad jag menade var att regeringen beter sig något yrvaket och verkar överraskad. Om jordbruksministern och den socialdemokratiska regeringen hade varit så förutseende som man vill ge intryck av, borde man i ett tidigare skede ha tagit initiativ till den inventering som skogsvårdsstyrelserna skall göra. Vidare borde man ha tagit till ett belopp som varit tillräckligt stort för att möjliggöra för flera län att delta i undersökningen och inventeringen. Om resultatet skall ingå som ett underlag i en internationell studie — det är en fråga jag ställer mig och som jag inte har fått svar på — borde flera län ha fått vara med i undersökningen för att man skall få ett så brett underlag som möjligt. Vi hade då fått med kalkrika områden kontra kalkfattiga, exempelvis i Västsverige, och vi hade fått med områden i norra resp. södra Sverige och i jämförelser kunnat konstatera vilka skillnader som kan finnas. På det sättet hade vi kunnat spåra försurningsskadorna. Jordbruksministern nämnde att industrin hade visat ett ganska svalt intresse för dessa frågor. Jag är inte kapabel att avgöra det, och jag skall inte strida med jordbruksministern om den bedömningen. Men jag har framför mig en skrift från en konferens som också jordbruksministern deltog i. Skriften har titeln ”Räcker skogen?”. Där refereras ett anförande av en mer optimistisk deltagare, direktör Stig Hagner. I ett avsnitt som rubricerats ”Hot från luften” sade han följande: ”I den ljusa bild som här skisserats att på sikt ytterligare förbättra skogstillståndet finns dock också mörka moln. Detta gäller främst den yttre miljöpåverkan. Industrier, förbränningsmotorer och uppvärmningsanläggningar släpper ut stora mängder gaser i atmosfären. Dessa innehåller svaveldioxid, kväveoxider och ozon, som hotar växtmiljön. Svaveldioxiden löser sig i luftens regndroppar och ombildas till svavelsyra som hamnar på träden och jordytan. I Mellaneuropa, där mycket stora mängder svaveldioxid förorenar luften, har verkligt allvarliga skogsskador börjat uppträda i exempelvis Västtyskland och Tjeckoslovakien. Även i Sydsverige är luftföroreningarna tillräckligt stora för att inge farhågor om liknande effekter. Resten av landet; särskilt de norra delarna, är mindre hotade. Eftersom en tredjedel av landets virkesproduktion sker i södra Sverige, där således luftföroreningarna är allvarligast, är det i dag tyvärr nödvändigt att här sätta ett frågetecken för skogsbrukets framtidsutsikter.” Det är möjligt att denne industriman uppmärksammat dessa problem för Nr 44 någon vecka sedan, men jag skulle inte tro det, utan detta är nog funderingar Måndagen den han har haft ganska länge. 12 december 1983 Jag ställde också en fråga beträffande den beredskap regeringen kan ha inför den här inventeringen, som kan ge besked om svåra skador som måste Om åtgärder mot motverkas genom kraftiga avverkningar. Vilket svar har jordbruksministern försurning av mark på den frågan? och vatten Jag vill allmänt betyga att vi från folkpartiets sida givetvis vill vara med om att på olika sätt motverka dessa skador genom hårdare bestämmelser när det gäller rökgasavsvavling osv. Det finns inte något att sätta i fråga där. Vad jag vill veta med min fråga till jordbruksministern är av vilken anledning man så hårt begränsar det anslag som skulle göra det möjligt med en bättre inventering och undersökning?

Herr talman! När jag talade om att industrin ganska sent har uppmärksammat de här farorna relaterade jag det till att den socialdemokratiska regeringen exempelvis redan 1972 i en rapport till FN-konferensen redovisade de risker som fanns i fråga om försurning. Det var den rapporten som bildade underlag för de beslut som fattades då. Då var vi ganska ensamma här i Europa om att inse de här riskerna. Vi fick slåss — jag var själv med om det - inom OECD 1974 på ett miljöministermöte för att över huvud taget få till stånd de utredningar som sedan kom och som har gett oss rätt i dessa avseenden. Det är ingen risk, Börje Stensson, att vi är yrvakna på den här punkten. Vi har hela tiden drivit dessa frågor.

Så småningom, trots att riksdagen uttalat sig för att detta bilaterala arbete borde fullföljas, hänvisade Anders Dahlgren till att man nu arbetade på att få fram ECE-konventionen. Jag minns att jag då sade att detta var två saker, där den ena inte behövde stå tillbaka för den andra. Hade Anders Dahlgren då fortsatt med de bilaterala kontakterna, kanske deltagandet från östsidan i den konferens som vi — och det tycker jag var bra — fick till stånd våren 1982, hade blivit litet mer representativt än det faktiskt kom att bli. Jag måste alltså med skärpa tillbakavisa alla dessa påståenden om likgiltighet och brist på aktivitet som man nu försöker komma med från mittenbrödernas sida. De län som valts ut är utvalda i samråd med skogsexpertis och försurningsexpertis på Ulltuna. Dessa experter har fått ange vilka län man i första hand borde ägna uppmärksamhet när man nu skall komma fram till en inventering och försöka dra slutsatser av den. Jag har sagt att om det visar sig nödvändigt att fortsätta denna inventering, så skall den självfallet fortsätta. 93 Jag uppfattade Anders Dahlgren så att han insåg att det är utomordentligt angeläget med aktivitet på den internationella sidan. Han nämnde 80 resp. 20 96, men jag skulle vilja säga att 70 20 av det nedfall som kommer över oss kommer utifrån. På den punkten är det så att vi inte bara, som Anders Dahlgren säger, fortsätter arbetet på nordisk nivå, utan på mitt förslag har vi gått vidare för att vidga kretsen av länder. Vi lyckades i Gené&ve, vi lyckades få med Västtyskland, Österrike, Schweiz och Canada. Och f. n. planerar vi gemensamt med dem en konferens i början på nästa år för att med dessa länder försöka komma överens om hur vi skall gå vidare i det internationella samarbetet. I slutet på juni skall Västtyskland arrangera en stor konferens. Jag anser inte att det mest angelägna är var den kommer till stånd utan att den kommer till stånd. Det är en styrka att vi numera kan räkna med så starkt engagemang från Västtysklands sida, och jag tror att en konferens där kommer att göra stor nytta. Jag tycker att denna debatt är litet olustig. Det är inte jag som har interpellerat, Anders Dahlgren, det är inte jag som har bestämt innehållet i det svar som jag måste leverera. Det är Anders Dahlgren som i sin interpellation hade sådana beskrivningar att jag tvingades referera de verkliga historiska förhållandena.

Jag har hela tiden konstaterat att jag är glad över den senare delen av mittenpartiregeringens agerande, dvs. det som inträffade efter 1981. Det vittnar om att det borde finnas möjligheter till en bred enighet i detta hus idenna viktiga kamp. Jag tror att det skulle vara bättre om man i stället för att stämpla oss som mindre intresserade höll reda på den aktivitet som vi bedriver och positivt diskuterar de möjligheter vi har att på olika områden, inte bara när det gäller kolförbränning utan också på en rad andra områden, se till att vi kan möta försurningsriskerna.
Herr talman! Detta får bli mitt sista inlägg i denna fråga. Jag är naturligtvis litet förvånad när jordbruksministern säger att ”i stället för att kritisera oss borde ni ta reda på den aktivitet som vi bedriver i försurningsfrågan och i andra miljöfrågor”. Det är inte enkelt, det kan jag försäkra, att ta reda på den aktiviteten. Jag har gjort upprepade fruktlösa försök i dag att få jordbruksministern att svara på vad den aktiviteten består i. Men han har egentligen bara anklagat mig för en proposition 1981 som dessutom inte var min utan den dåvarande energiministerns. När det gäller propositionen 1982, som socialdemokraterna tillsammans med moderaterna stjälpte, var den stolta proklamationen från socialdemokraterna att man ville Nr 44 vänta på Kol, hälsa och miljö. Man ville minst lika mycket som regeringen, Måndagen den var den stolta devisen. Men man preciserade sig inte. 12 december 1983 Jag sade redan i mitt inledande anförande: Låt oss glömma detta, det är ju historia. Det finns ingen anledning att hålla på att gräva i det. Vi blir inte Om åtgärder mot överens hur länge vi än talar om det. Låt oss i stället inrikta oss på framtiden, försurning av mark försöka hitta gemensamma grepp för att möta detta stora problem. Jag har och vatten räckt ut handen till jordbruksministern, men jag är inte säker på att han vill fatta den. Det tycker jag är synd, därför att detta är en så stor fråga att vi inte borde ägna oss åt partipolitiskt käbbel utan försöka hitta en strategi för hur vi gemensamt skall kunna lösa problemen i Sverige. Jag sade det redan i mitt inledande anförande, det går bra att titta på det när protokollet kommer. Likaså borde vi hitta en väg internationellt att snabbare få andra länder att minska sina utsläpp. Jordbruksministern må säga att det är 70 96 av nedfallet som kommer från andra länder. Jag kan inte svära på att siffran är 70 90 eller 80 76, men någonstans där ligger procenttalet. Det är en tillräckligt fruktansvärt stor siffra för att vi måste agera. Det hjälper inte om vi får ner våra egna luftutsläpp till noll. Vi får ändå det fruktansvärt stora utsläppet på oss från andra länder. Jag vill gärna säga att visst har ni varit aktiva i den här frågan. Det har jag aldrig ifrågasatt. Jag känner mycket väl till förarbetet till miljökonferensen 1972. Jag känner mycket väl till de uttalanden som då gjordes och hur arbetet bedrevs fram till mitten av 1970-talet, då vi tog över och fortsatte det arbetet och drev det lika intensivt om inte intensivare. Vad jag anklagat jordbruksministern för i dag är att arbetet nu praktiskt taget stått stilla under ett år — med undantag av det nordiska samarbetet. Jag kan försäkra jordbruksministern att om regeringen vill ha stöd i de här frågorna är vi beredda att ställa upp. Jag skulle t.o.m. rekommendera jordbruksministern att försöka tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska partierna, skogsindustrin, skogsägarna och miljörörelsen för att hitta ett gemensamt forum. Vi måste få till stånd ett helt enigt nationellt uppträdande, för det måste vara en styrka för jordbruksministern att ha detta i ryggen när han besöker andra länder. Låt vara att västtyskarna ändrat sig, att vi har vänner i holländarna och att det stora motstånd i USA som växt under Reaganadministrationen nu kanske håller på att brytas på grund av att amerikanerna själva upptäckt skadorna. Det kan förändra situationen. Jordbruksministern är precis lika medveten som jag om hur fruktansvärt svårt det är att få länder med dåliga ekonomier att sätta in utsläppsbegränsande reningsanordningar i befintliga industrier. Det är det som kommer att kosta de stora pengarna. Därför håller jag det inte för otroligt, herr talman, att de mer välsituerade industriländerna, de rika länderna, även om deras ekonomier är i kaos, kan tvingas att hjälpa en del av de länder som har sämre ekonomier än vi för att försöka att i sina egna länder påverka situationen.

Herr talman! Jag har frågat om den här snabbinventeringen skall ingå i en internationell studie. Jag har inte fått något svar på det, såvitt jag kan erinra mig. Jag har inte ifrågasatt urvalet av län eller vilka som gjort urvalet. Vad jag har gjort är att jag tryckt på om att ökade resurser är erforderliga för att göra denna inventering så fullödig som möjligt. Länen, i varje fall Östergötlands län, som är mitt hemlän och där jag haft kontakt med skogsvårdsstyrelsen, kommer förstås också göra en undersökning, men den kommer att ta så mycket längre tid att den inte är framme i tid för att vara med i den jämförelse och i de fortsatta utvärderingar som måste ske sedan de olika länen gjort sina undersökningar. Jag tycker att det är litet skadligt. Man borde ha fått ett större material att ta ställning till vid utvärderingen.
Herr talman! Hur den inventering som nu görs i dessa tio län skall hanteras får ju bli beroende av den utvärdering man gör och av vad den expertis som i fortsättningen skall handlägga de här frågorna kan komma fram till. Jag har på den punkten stort förtroende för både skogstyrelsen och naturvårdsverket. Men i de internationella överläggningar, som vi kommer att delta i med all frenesi, kommer vi självfallet att utnyttja vad vi erfar här hemma för att redovisa vad som här sker och för att på vårt sätt bidra till att belysa nödvändigheten av de insatser som skall göras. Jag skall för min del avsluta den här debatten med anledning av den interpellation som Anders Dahlgren har väckt och där han tvingat mig att redovisa den historiska bakgrunden. Jag finner nu av det inlägg som Anders Dahlgren gjorde senast att han påstår att han har sträckt ut en hand. Det hälsas i så fall med tillfredsställelse, för det behövs i dessa frågor. Men han har uppenbarligen inte hört på vad jag har sagt när jag har försökt redovisa det sätt på vilket vi arbetar. Jag hoppas att det skall bli möjligt för mig och för mitt departement att i fortsättningen ännu tydligare kunna informera Anders Dahlgren och övriga ledamöter i riksdagens kammare om det pågående arbetet. I dag har vi opinionen med oss i detta land — det är jag helt övertygad om. Det viktiga i den här frågan tror jag är att vi inte på hemmaplan ser som den första uppgiften att falla varandra i ryggen för att nedvärdera de insatser som från svensk sida görs för att även i fortsättningen ligga i täten i kampen mot försurningen.